Herr talman! Det heter att anfall är bästa försvar, och det var ändå ett försök som herr Krönmark gjorde. Om det är insinuationer låter jag var och en bedöma. Jag står för vad jag har skrivit i min interpellation, vilket är baserat på de uppgifter som har funnits i tidningarna. Jag har varken insinuerat det ena eller det andra. Att jag till massmedia har klargjort att jag anser att den här handläggningen av flygplanshistorien är en skandal står jag också för — det är inga insinuationer. Jag står för detta — det är alldeles korrekt. Hur kan man, herr Krönmark, säga att det å ena sidan föreligger avtalsmässiga, affärsmässiga bindningar när inget juridiskt hållbart kontrakt finns men att det å andra sidan inte finns några bindningar där sådana skulle finnas?

Det fanns över huvud taget ingen grund — och det klargörs också i försvarsministerns svar — för att påstå att det förelåg någon juridisk bindning till att det fanns lägre pris att räkna med för JA 37 Viggen. Något avtal av denna karaktär finns inte, och det finns alltså ingen grund för förre försvarsministerns påstående. Riksdagen har blivit vilseledd, och det må bli konstitutionsutskottets sak att granska om det här sättet att agera inför riksdagen är riktigt eller ej. Man kan naturligtvis i efterhand beklaga skrivningar som man själv är ansvarig för, men de facto är det så att förre försvarsministern förespeglat riksdagen att det fanns ett lägre pris. Ja, diskussionen om affärsmässiga bindningar eller kontrakt kan vara mycket intressant att följa. Om man har granskat sådana här flygplansaffärer, 18 vet man att det ofta börjar med ett förslag, ett erbjudande från industrin, som så småningom utvecklar sig till en offert, för att därefter, men först när kontrakt är skrivet, bli en affärsmässig bindning. Först när ett kontrakt existerar kan man över huvud taget påstå att det föreligger någon uppgörelse. Det måste naturligtvis vara fritt för varje medborgare att uppsöka statsråd, men det framstår som underligt, när konsekvenserna av avtalet och uppgörelsen med industrin nu är klarlagda, att den handlingsfrihet som förespeglades riksdagen var en handlingsfrihet för industrin, icke för riksdagen.

Herr talman! Debatten är inte så lätt att föra när man har en debattmotståndare som avsiktligt missuppfattar. Jag hävdar att det enligt lagen om avtal fanns ett avtalsmässigt tillstånd. Det finns olika former av avtal, och genom detta avtal var statsmakterna garanterade ett högsta pris. Fru Theorin insinuerar här att detta inte var ett lägre pris för Jaktviggen. Men det är helt klart, som jag sade och som också försvarsminister De Geer sade tidigare i debatten, att man har de fasta kostnaderna för att kunna genomföra produktionen. Har man inte något utvecklingsarbete, måste beställaren i alla fall stå för omkostnaderna. Enligt de bedömningar som vi gjorde i början på detta år — jag tror att dessa bedömningar står fast fortfarande —- innebär detta avtal att vi kan anskaffa Jaktviggen till en lägre kostnad än vad vi skulle ha kunnat göra, om vi hade avbrutit utvecklingsarbetet för ett år sedan. Det är helt klart att vad som åstadkommits i neddragning av priset inte kan anges i absoluta tal, men det finns bedömningar, och de bedömningar jag redovisade tidigare låg på mellan 200 och 400 milj.kr. Men efte,. am det andra alternativet av helt naturliga skäl var omöjligt att förhandla om, kan man givetvis inte exakt säga något om detta, men med tanke på de förhållanden som gäller med en komplicerad produktionsapparat och avancerad teknisk expertis är det en självklarhet att Jaktviggen måste bli dyrare, om man inte fortsätter utvecklingsarbetet. Det är detta som flygindustrikommittén arbetat med under 1978. Denna kommitté har ju här visat att det krävs en mycket lång avvecklingsperiod och att det uppstår tillkommande kostnader just för att kunna bibehålla den tekniska kompetensen för att kunna fortsätta en produktion under den tid som Jaktviggen skall produceras i det fall det skulle bli det sista flygplansprojektet. Fru Theorin sade i ett tidigare anförande att det här innebär att delserie 3 på Jaktviggen skulle betala för en viss B3LA-personal. Ja, det är ett sätt att uttrycka det, att kalla detta för BILA-personal. I de fall man icke tillverkar ett nytt stridsplan måste vi med priserna för Viggenproduktionen betala för den utvecklingspersonal som krävs för att stötta produktionen. Men det har ju i och för sig inte med B3LA-projektet att göra, utan det här är helt enkelt de klara förutsättningar som flygindustrikommittén faktiskt har redovisat. tets inverkan på vissa försvarskostnader

Herr talman! ”Om typarbetet för BILA avbryts medför detta en drastisk reduktion av antalet tjänstemän och kollektivavtalsanställda. Uppsägningsreglerna kan medföra störningar i produktionen vilket leder till prishöjningar. Inverkningarna av dessa effekter har beräknats i ovanstående pris med er preliminärt belopp av 152 mkr. Detta belopp kan ändras sedan effekterna av uppsägningarna klarlagts.” Kan det tydligare än så klargöras att man använder B3LA i ett utpressningsmönster? För att få bygga B3LA använder man priset på JA 37 Viggen och plussar på den andra delserien 152 milj.kr. Den tredje delserien innebär icke ett fast pris utan ett preliminärt pris, dvs. ”bok och räkning”. Det kan vara intressant att testa den förutvarande försvarsministern. Är han beredd att vara lika ärlig och öppen som den nuvarande försvarsministern har varit när han har redogjort för kontraktets innehåll? När under hela processens gång pressade statsmakternas representant, dvs. förre försvarsministern, priset från Saab-Scania på JA 37-serierna? När förändrades erbjudandet till offert och offerten till kontrakt genom att priset sänktes? Kan det inte vara på sin plats att inför Sveriges riksdag redovisa att det kontrakt som den borgerliga regeringen sedermera skrev var av exakt samma innehåll som det första erbjudandet från Saab-Scania? Jag vill inte påstå att det är en förhandling; det är ett ultimatum från industrins sida, ett ultimatum som den moderate försvarsministern inte bara har accepterat utan också använt för att få riksdagen att ställa sig bakom fortsatt utveckling av B3LA.

Herr talman! Fru Theorin säger att BILA har använts som utpressningsmedel från flygindustrins sida. Jag förstår att fru Theorin med sin kända inställning till försvarsindustrin uppfattar det så. Jag upplever det inte så. Fru Theorin frågar mig när statsmakterna pressade priset. Detta skedde under 1977, då jag givetvis i mina kontakter med försvarets materielverk, som förde förhandlingarna, angav vissa förutsättningar. Jag bedömde det inte så att statsmakterna var i något underläge vid förhandlingarna. Vi hade givetvis bundit oss för utvecklingskostnader. Men å andra sidan hade Saab Scania AB också bundit sig med hela sin produktionsapparat för detta Viggenprojekt, och det innebar att företaget var utomordentligt beroende. Prisuppgifter lämnades till försvarets materielverk sommaren 1977. Det var utifrån dessa prisuppgifter som försvarets materielverk sedan förhandlade, och man fick så småningom ett erbjudande — den 11 december 1977. Jag kan försäkra att det hela tiden utövades stark press från försvarets materielverk på Saab-Scania för att sänka priserna. Detta gällde även utvecklingskostnaderna för B3LA. Vi skall inte glömma bort i sammanhanget att för första gången har flygindustrin ställt upp för att betala en del av utvecklingskostnaderna. Det har aldrig hänt tidigare. Dessutom åstadkom man en sänkning i fråga om Viggenofferten. Det är svårt att kvantifiera, men jag vågar i alla fall säga att det måste röra sig om minst 200 milj.kr., som jag också har sagt tidigare i denna kammare. Jag anser att Maj Britt Theorins Nr 46 anklagelse, att statsmakterna skulle ha fallit till föga för industrins utpressning, faller platt till marken. Jag vill bestämt protestera mot sådana insinuationer — i det här fallet är den beteckningen riktig. Maj Britt Theorin sade i sitt första anförande här i kammaren att det skulie finnas bindningar mellan Saab-Scania och moderata samlingspartiet. Att framställa sådana beskyllningar trodde jag var ett stadium som vi i det här landet för länge sedan passerat. Det anser jag vara något av ett lågvattenmärke.

Herr talman! Det är en något kuriös debatt som vi här får lyssna till. Bakgrunden till debatten är ju att man riktat angrepp mot den tidigare trepartiregeringen och dess moderate försvarsminister för att man prioriterat och favoriserat militärapparaten och den inhemska rustningsindustrin. En skandal? Javisst. Men det är naturligtvis inte något att förvåna sig över. Dessa grupperingar har ju alltid prioriterat och slagit vakt om nyss nämnda intressen. När vi debatterade flygplansfrågan här i riksdagen i våras och när frågan om miljonanslagen till utveckling av B3LA diskuterades, krävde vi från vpk:s sida vid upprepade tillfällen besked om fördelningen mellan B3LA projektet och A 20-projektet. Några miljoner skulle anslås för fortsatt utveckling av B3LA och A 20. Men vi visste redan då att A 20 i stort sett var ett färdigutvecklat projekt och att det inte fanns så mycket mera att satsa där samt att anslaget i huvudsak skulle gälla det nya tänkta flygplanet. Det var också ganska klart hur det förhöll sig med bindningarna beträffande anskaffningen av B3LA och knytningen till Viggenprojektet. Detta kritiserades av oss och av andra, också av Maj Britt Theorin vid det tillfället. Man kan tycka vad man vill om moderata samlingspartiet och Eric Krönmark och om deras uppfattning om hur försvaret skall se ut och om vad som skall prioriteras. Jag och mitt parti ogillar verkligen deras åsikter; jag anser dem vara grovt felaktiga. Vad man än kan säga, så måste man ju medge att det finns en konsekvens i galenskaperna. Varken moderata samlingspartiet eller Eric Krönmark själv har någonsin stuckit under stol med att man slår vakt om försvaret och att man prioriterar rustningsindustrin — gärna på bekostnad av andra viktiga ändamål i samhället, exempelvis i vad gäller social välfärd och samhälleligt nyttiga investeringar. Det är deras politik, och sådan har den alltid varit. Det är, som jag tidigare sagt, ingenting att förvåna sig över. Man har aldrig stuckit under stol med att man gärna sett att vårt försvar materielmässigt och på annat sätt är knutet till NATO:s militärapparat i fråga om exempelvis flygvapnet och att man alltså får reservdelar därifrån för att våra flygplan skall kunna lyfta. Men det är självklart ingenting nytt. 21 Nr 46 Den intressanta frågan i sammanhanget gäller hur socialdemokratin ställer sig. Med all respekt för Maj Britt Theorin och hennes åsikter, som i många stycken sammanfaller med vpk:s i den här frågan, instämmer jag i vad hon sade tidigare, när hon varnade för internationella rustningar. Men sådana varningar har aldrig tagits ad notam av socialdemokratin och dess ledare i det här landet. Socialdemokraterna har inte varit konsekventa i sin försvarssyn. De har slutit upp när så har varit lämpligt bakom rustningsansträngningar och beviljat industrin stora anslag tillsammans med de borgerliga partierna. Tidigare försvarsministrar har också säkerligen förhandlat med industrins företrädare såväl på flygvapenområdet som på andra områden. Viggenprojektet ligger i botten. Beslut har fattats och anslag har beviljats av socialdemokratiska regeringar. Då var det ganska tyst. Men nu kan man höra från socialdemokratiskt håll höjda rop på att man måste skära ned anslagen och stoppa miljardrullningen till försvaret. Nu menar socialdemokraterna att vi inte har råd att utveckla försvarsindustrin. Varför tänkte man inte på det på 1950-talet, när Viggen påbörjades, som var en om möjligt ännu större skandal än vad B3LA-projektet någonsin varit eller någonsin kommer att vara? Det talar man ganska tyst om. När det gäller det senaste försvarsbeslutet, så ligger socialdemokraternas förslag 1,5 miljarder kronor under de borgerligas för en femårsperiod; futtiga 300 miljoner per år i en årsbudget som rör sig kring 14 å 15 miljarder. Det är dåligt. Det skulle vidare vara intressant att få fram förslag till åtgärder för att utveckla alternativ produktion, t.ex. inom flygindustrin. Vi inom vpk har i åratal krävt en satsning på resurser för att utveckla just alternativ produktion, exempelvis vid Saab i Linköping. Socialdemokratiska regeringar har inte varit intresserade. Vad slutligen gäller BILA, så utvecklar man inte ett flygplan på två år. Det skulle vara intressant och det skulle skapa en viss balans i debatten, om den nuvarande försvarsministern kunde svara på frågan: När påbörjades egentligen utvecklingsarbetet på BILA och hur mycket har satsats på BILA före regeringsskiftet 1976? Det kanske är orimligt att begära att försvarsministern nu skall kunna svara på det, men hans medhjälpare kanske kan ge svaret. Jag kan ju också ställa frågan senare. Det vore rätt viktigt att få ett svar på detta, och det skulle som sagt skapa en viss balans i debatten.

Herr talman!

Men politiska beslut är en kollektiv gärning, så här kan ingen gå fri. Nog kommer konstitutionsutskottet att få ett rikt arbetsfält när utskottet skall granska den här affären. Men jag vill ändå i det här sammanhanget inte underlåta att påminna nader kammaren om att jag den 2 juni i år frågade dåvarande statsministern Fälldin om det var korrekt att, som uppgavs i pressen, regeringen slutit avtal med innebörden att produktionen av Jaktviggen skulle bli dyrare om B3LA inte utvecklades. Herr Fälldin svarade då att det endast fanns ett samband mellan B3LA och optionen på tredje delserien av Viggen. Den andra, direkt beställda, delserien skulle således inte beröras enligt herr Fälldin. Detta togs ad notam. Jag fick höra antydningar om att jag skulle ha varit ute i ogjort väder m.m. Dagens svar visar att bindningen mellan Jaktviggen och B3LA var precis så omfattande som vi befarade. Avtalet var betydligt mer långtgående än vad herr Fälldin medgav. Priset vad gäller både den beställda andra delserien och optionen på den tredje delserien är knutet till BILA-arbetet. Därmed är det alltså klarlagt att Thorbjörn Fälldin lämnat uppgifter i riksdagsdebatten som inte varit med sanningen överensstämmande. Det är enligt min enkla mening ganska allvarligt om statsministern lämnar uppgifter i kammaren som icke överensstämmer med sanningen, särskilt när det gäller ett så känsligt område som försvaret, där förtroendet hos allmänheten är så viktigt. Det får kanske också sin särskilda biton när man, som herr Fälldin så ofta gör, åberopar moraliska argument som skäl för sina ståndpunkter i politiken. Om jag minns rätt gjorde han det även i det här fallet. Jag hoppas att det berodde på att även herr Fälldin var vilseförd. Herr talman! Den borgerliga trepartiregeringens verksamhet på det här fältet är egentligen ur demokratisk synpunkt och för försvarsviljan ganska förödande. I korthet är det ju på det sättet att vi från socialdemokratins sida 1976 sade ifrån att vi inte hade råd med B3LA. Den ståndpunkten har vi därefter hållit fast vid. Den borgerliga sidan har inte haft någon bestämd mening. Men det började med att man tillsatte en utredning om B3LA där vi inte fick vara med. Man bröt mångårig tradition att utredningar på försvarets område skall sträcka sig över partigränserna genom att ställa socialdemokratin utanför, så att vi inte skulle kunna uppträda hindrande i denna verksamhet att försöka få fram B3LA. När utredningen var färdig kunde man fortfarande inte fatta beslut, utan man tillsatte ytterligare en utredning — denna gång fick vi vara med — och samtidigt forcerade man utvecklingsarbetet på B3LA. Det har kostat oss som skattebetalare väldigt mycket pengar; jag vet inte hur många hundra miljoner kronor. Vidare började man tala om ett samarbete med Italien på vapenproduktionens område — Italien som är ett paktanslutet land och som bedrivit en 23 Nr 46 omfattande vapenexport, t.ex. till Sydafrika. Det är inte ägnat att stärka Måndagen den trovärdigheten när det gäller det svenska försvaret att man gav sig in på det 4 december 1978 italienska äventyret. Vidare framgår det att man lämnat osanna, vilseledande, tvivelaktiga Om B3LA-projekuppgifter här i riksdagen och därmed till den allmänna opinionen om vad man egentligen haft för sig i flygplansfrågan. Detta har Maj Britt Theorin redan diskuterat, och det kommer konstitutionsutskottet i sinom tid att granska. Det här är ett ganska omfattande syndaregister på några få år: att bryta den utredningsmässiga enigheten i försvarsfrågan som vi alltid haft, ge sig in på utrikespolitiska äventyr, skapa ett intryck hos människorna att här pågår något slags ”macklationer”, sätta i gång en försvarspolitisk strid; allt detta på några få år. Den nye försvarsministern drabbas inte av detta, för han var ju inte med. Jag önskar honom lycka till med att låta ett slags barmhärtighetens vatten rinna genom detta den borgerliga vanskötselns augiasstall på flygplanspolitikens område. Men jag önskar honom framför allt snarast möjligt förmågan att fatta beslut, ty jag tycker faktiskt att det är ganska förödande att detta får fortgå. Det kostar pengar. Det skapar ovisshet. Det skapar olust. Vår linje är alltså klar. Vi tycker inte att man behöver fler utredningar och överläggningar. Man skall ta det enkla beslutet, att BJLA klarar vi inte inom de ekonomiska ramar som under överskådlig tid kan te sig rimliga för svenskt försvar. Då får man söka sig fram med andra lösningar och i första hand pröva A 20. Det enkla beslutet behövs som en befriande handling, så att vi äntligen kan komma till realdiskussionen i flygplansfrågan. Jag tycker i all enkelhet att det är viktigt för försvarsviljan att socialdemokratin under hela den här perioden har hållit en rak och fast linje. Vi hoppas att det skall bidra till att lösa den borgerliga regeringen från dess beslutskramp och dess oenigheter. De skall icke belasta den nye försvarsministern, som bör kunna se friskare på den här frågan. tets inverkan på vissa försvarskostnader
Herr talman! Så har riksdagen åter fått lyssna till den moraliske smakdomaren Olof Palme — statsmannen som står här och talar om de undersökningar vi gjorde beträffande tekniskt samarbete med ”det paktanslutna Italien”. Det har Olof Palme mage att säga — den man som var statsminister i den regering som skrev ett brev till fyra NATO-anslutna stater om att om vi fick leverera Viggen till dem, så skulle det neutrala Sverige även leverera reservdelar i händelse av krig. Det finns också belagt i KU:s utredning. Jag tycker, herr Palme, att anslår man sådana moraliska tongångar, då skall man faktiskt ha litet mera på fötterna. Man har diskuterat tolkningarna av det beslut som den socialdemokratiska partikongressen fattade om försvarspolitiken, och det har förelegat vissa tolkningssvårigheter. Jag tycker att efter herr Palmes inlägg är det tolkningsarbetet genomfört, för här ställer tydligen partiordföranden upp på Maj Britt Theorins linje. Det är en bra och ärlig politisk markering. Nu vet vi var Herr Palme säger att förtroendet för försvaret hos allmänheten skulle Nr 46 förstöras, om man försökte slå vakt om svensk flygindustri. När jag har Måndagen den strävat efter att slå vakt om svensk flygindustri har det just varit för att 4 december 1978 bibehålla det svenska oberoendet, för lägger vi ner vår flygplansutveckling får vi sannolikt vända oss till NATO-stater för leverans och blir eventuellt beroende av dem. Men för herr Palme är det viktigare att, som han tror, kunna ta hem partipolitiska poäng. Herr Palme påstår att det skulle ha rått ett speciellt samspel mellan det militärindustriella komplexet och den tidigare regeringen — tydligen i synnerhet min person — som skulle undergräva förtroendet. Tycker den tidigare statsministern att man skall stå i parlamentets talarstol och kasta ut en sådan beskyllning utan att ha något fog för den? Kommer man med sådana anklagelser kan man verkligen misstänkliggöra vad man vill. Jag skulle säkerligen också kunna ta upp egendomliga samspel mellan socialdemokraterna och andra intressen. Herr Palme har sagt någon gång att man skall vara aktsam om orden. Jag tycker att han borde leva upp till sina egna ambitioner.

Herr talman! Jag tycker att Olof Palme har ett något kort perspektiv när det gäller försvarsfrågan. De försvarsproblem, den försvarsapparat och den försvarsmekanism vi har i Sverige i dag har ju inte uppstått på de senaste två åren. Allt detta har funnits betydligt längre, och besluten ligger också betydligt mycket längre tillbaka. Olof Palme önskar den nye försvarsministern ett barmhärtighetens vatten att skölja ur augiasstallet med. Det kunde kanske behövas en socialdemokratisk Herkules också i äldre stall. Jag har ännu inte fått något svar från den nye försvarsministern på den här punkten, men det är ändå så, att utvecklingen av ett vapensystem av typ B3LA, av typ Viggen, av typ andra tekniskt komplicerade försvarssystem, kräver tid att ta fram. Det tar från fem till sju år innan man har en prototyp. Det tar upp till tio år innan man har serieproduktion i gång. Därför är det intressant när det gäller B3LA att också tala litet om vad som hände före 1976, vilka beslut som fattades då, vilka anslag som beviljades då. Det är lika intressant för svenska folket som vad som hänt efter 1976, och ansvaret för det är ju framför allt socialdemokratins. Man kan tala om avtal med olika paktanslutna länder, om vapenexport som har gått emot våra exportregler osv., men jag tror att socialdemokratin skall vara ganska försiktig med att gå ut i den debatten. Vi har haft många vapenexportaffärer under 1950 och 1960-talen, och för den delen också in på 1970-talet, där dessa regler ofta har satts ur spel och där det förekommit avtal och överenskommelser med paktanslutna länder. Det är tydligt att detta fortsätter. Där är det ingen skillnad mellan socialdemokratiska och borgerliga regeringar.

Herr talman! Socialdemokratin företräder en positiv försvarsvilja. Jag blir alltid litet allergisk när jag ser gamla bolsjeviker stå upp och tala om Sveriges försvar. Även om herr Söderqvist till den yttre apparitionen ser ut som kejsar Frans Josef i yngre dagar, tycker jag inte att han därigenom inger någon större trovärdighet i vad gäller värnet av landets intressen. Vi står alltså för en positiv försvarsvilja, och vi kommer att göra det. Vi håller på ett nationellt försvar, och det gör vi bl.a. därför att stormakterna — dels de kapitalistiska, dels de kommunistiska — ägnar sig åt en kapprustning som tvingar oss att hålla oss med ett värn för vårt land. Däremot finns det gränser för hur mycket pengar vi kan lägga ner på försvaret i relation till andra ting. Men skillnaden mot kommunisterna är den, att vi alltid har haft en positiv vilja att försvara vårt land. När herr Krönmark inte har något att komma med tar han sin tillflykt till att försöka vara oförskämd. Men det gör inget gott intryck. Det hjälper inte, om man har det dåligt ställt i sak, att höja rösten och utkasta beskyllningar. Det är alldeles riktigt att vi på vår tid — jag var själv med om det — arbetade för möjligheten att nedbringa våra försvarskostnader genom att försälja en del flygplan till länder som är med i NATO. Vi lovade också att förse dem med reservdelar. Tanken var helt enkelt att man skulle lägga upp lager av reservdelar i resp. länder för att klara det problemet. I övrigt var det en ren försäljning, som vi tog på oss efter mycket ingående diskussioner därför att den, om den hade lyckats, hade kraftigt nedbringat våra kostnader. Det är en helt annan sak än att göra en samproduktion med länder som har helt andra regler både när det gäller vapenexporten och i övrigt på det försvarspolitiska området. Jag tror att det har varit en för vårt land väldigt olycklig parentes att moderaterna fått stå för fögderiet inom försvarspolitiken. Därmed vill jag inte säga att jag på något sätt skulle underskatta moderaternas försvarsvilja, för den tror jag är alldeles uppriktig, äkta och djupt känd. Men denna koncentration på försvarsviljan och dessa gamla bindningar till det förflutna leder till att omdömet fördunklas när moderaterna närmar sig sitt älsklingsområde. Jag tror att herr Krönmarks oförskämdheter här är ett bevis så gott som något för att detta är en sanning.

Herr talman! Jag antar att jag bör känna mig smickrad av beteckningen gammal bolsjevik. Det var roligt att höra den, och många äldre partikamrater i vpk kommer säkert också att få sig ett gott skratt. Faktum är att jag har varit socialdemokrat fram till början av 1970-talet, men då stod jag inte ut längre med SAP:s försvarspolitik och andra politiska ställningstaganden, varför jag fann det förenligt med min politiska ideologi att gå litet längre ut till vänster. Vad beträffar mitt personliga utseende är det också ett dåligt argument, som inte hör hemma i debatten. Men sakfrågan finns kvar — den har Olof 26 Palme noggrant avstått från att gå in på — nämligen att socialdemokraterna har sitt ansvar. Jag har gått in i debatten just för att det inte skall komma bort. Nr 46 Socialdemokraterna har sitt ansvar när det gäller försvarets utformning. Det är ingenting som man kan skyffla över på den borgerliga trepartiregering som trädde till 1976. Försvarspolitiken har grundlagts långt tidigare, den har befästs långt tidigare, och det kommer också att ta tid innan man kan bryta sig ur den. Men då får man nog vara litet mer villig att ta sig ur greppet än vad man visar genom att pruta 300 milj.kr. per år i en försvarsbudget på omkring 14 miljarder. Innan man har gjort några föranstaltningar i den riktningen bör man inte stiga upp och ta till några brösttoner.

Herr talman! Olof Palme menar att jag har svarat med oförskämdheter. Jag kritiserade honom för insinuationerna om samröre mellan mig och mitt parti å ena sidan och industrin å andra sidan. Vad är detta herr Palmes påstående annat än en oförskämdhet? För att citera Olof Palme vill jag helt enkelt säga, att man måste ha det väldigt dåligt ställt i sak när man tar till sådana argument för att försöka misstänkliggöra politiska motståndare. Jag kritiserade inte Viggenofferten till de fyra NATO-länderna. Men jag tycker att när man den gången var beredd att göra ett sådant åtagande — som jag i och för sig ansåg vara riktigt — gjorde de utfästelserna och var ansvarig för dem, har man ingen grund för att nu kritisera en annan regering som undersöker förutsättningarna för tekniskt samarbete med ett annat NATO-land. Det var aldrig fråga om någon samproduktion, utan det var fråga om ett informationsutbyte för att se om man den vägen, kanske genom samarbete på något delsystemområde, skulle kunna nå kostnadsbesparingar. Jag vill påstå att detta ligger helt i linje med de principer som har varit gällande lång tid i detta land. Herr Palme försöker misstänkliggöra den tidigare regeringen och menar att allt vad den gjorde var fel. I dag är det i synnerhet vad vi gjorde på försvarsområdet som var felaktigt. Men den tidigare regeringens ambitioner — och jag hoppas att det också är den nuvarande regeringens ambitioner — var att säkerställa det nationella oberoendet för Sverige, genom att Sverige skall ha ett försvar som inger omvärlden förtroende. I det fallet är det väsentligt att vi gör oss så oberoende som möjligt av andra nationer. Det var därför jag försökte bibehålla handlingsfriheten för att vi skulle kunna ha en så stor kapacitet som möjligt inom landet. Det skapar nämligen det största möjliga oberoendet. Socialdemokraterna har tydligen en annan uppfattning. För dem är det en huvudsak att få ned försvarskostnaderna. Hur detta sedan påverkar Sveriges säkerhetspolitik verkar dess värre vara en sekundär fråga för dem.
Herr talman! Först vill jag gärna säga till herr Söderqvist att det kanske är på sin plats att vi förenar oss i ansträngningarna mot dessa tendenser i stället för att slå åt olika håll. Det är också på sin plats att klargöra att socialdemokratins satsning på förstudier för ett eventuellt Nygplan begränsar sig till sammanlagt 2 Nr 46 75 milj.kr. Det är öppet redovisat i propositionerna till Sveriges riksdag fram t.o.m. 1976. Det är tack vare den ganska hårda kritik som kom vid besluten om Viggenaffären en gång i tiden. Sedan dess har socialdemokratin öppet redovisat varje steg såväl till riksdagens ledamöter som till allmänheten. Om B3LA-projek fr.o.m. försvarsbeslutet 1977 har socialdemokratin sagt nej till varje tänkbart fortsatt utvecklingsarbete av ett plan som kallas B3LA. Herr Krönmark tvingas ändå erkänna att Sverige skall vara ”så oberoende som möjligt av andra nationer”, men det är lite falska förhoppningar som herr Krönmark därmed ger. Det nuvarande Viggenprojektet känner nu svenska folket till, mera tack vare partibrodern till herr Krönmark än genom våra protester, nämligen Staffan Burenstam Linders resa till USA. Därigenom blev det bekant för svenska folket att Viggen inte alls är någon renodlat svensk produkt. Den är redan till mer än 40 96 utlandsberoende. Vi kanske skall tala i klarspråk i stället för att tala om sken och chimärer. Sedan tillbaka till vad herr Krönmark sade tidigare. Jag frågade hur och i vilka steg herr Krönmark öppet ville redovisa hur statsmakterna har pressat industrin på priset på JA 37 Viggen. Den frågan fick jag inget svar på. Det enda som sades var att det under 1977 angavs vissa förutsättningar till försvarets materielverk. Det var utifrån dem som försvarets materielverk förhandlade. Det är mycket intressant.

Den press som har satts på priset har satts av industrin, inte av statsmakterna.

Det framgår alldeles klart av interpellationssvaret att herr Krönmark har agerat och konstruerat avtal utifrån att B3LA skall tillverkas. Jag blir litet överraskad när herr Krönmark protesterar emot att det skulle ha förekommit ett intressesamarbete mellan moderaterna och Saab-Scania. Faktum är ju att detta är belagt genom det sätt på vilket den här affären har skötts. Har inte förre försvarsministern Krönmark agerat för BILA? Vill inte förre försvarsministern Krönmark ha B3LA? Självfallet har han utnyttjat sin position i regeringen — det kan man se när man följer precis hela processen i svaret från den nuvarande försvarsministern — för att hela tiden binda regeringen till BILA-projektet. Det är inga insinuationer, herr Krönmark, utan det är klara fakta. Dessa fakta tycker jag herr Krönmark skall stå för. Om herr Krönmark hade talat om för Sveriges riksdag i dag, såsom han gjorde i försvarsdebatten den 26 april, att han haft direkta förhandlingar med Marcus Wallenberg, industrins företrädare, då är det inte så underligt att man frågar sig om det är industrins intressen som herr Krönmark företräder i Sveriges riksdag eller om det är skattebetalarnas intressen. Rollerna i det militärindustriella komplexet är intressanta att granska. Statsmakternas förhandlare får naturligtvis direktiv från den ansvarige ministern när de skall förhandla. Där har det uppenbarligen varit så att utgångsläget varit en fortsatt flygplansproduktion. Det har då inte varit fråga om att pressa priset, utan i stället precis tvärtom: att pressa statsmakterna.
Herr talman! Jag har full förståelse för att Maj Britt Theorin är lojal mot sitt parti. Det är respektabelt. Men faktum kvarstår ändå — Maj Britt Theorin torde liksom jag känna till detta, eftersom hon vet en del om hur det går till inom försvarets materielverk och andra militära förvaltningar — att direktiven för de anslag som beviljas av riksdagen inte alltid följs till punkt och pricka när anslagen så att säga behandlas vidare av olika instanser. Det finns möjligheter att flytta pengar mellan olika anslag osv., och det gäller också för anslag för utvecklingsarbete när det gäller olika vapensystem. Mot bakgrund av den insikt som Maj Britt Theorin har redovisat och när vi vet hur spelet går till inom det militärindustriella komplexet, är det hela inte så entydigt och klart som Maj Britt Theorin vill framställa det här. Jag slår inte åt alla håll, som Maj Britt Theorin sade, utan jag slår mot militärapparaten, mot rustningsindustrin och mot de politiska högerkrafterna i det här landet. Och jag tycker inte att socialdemokraterna skall få ställa upp i debatten med dubbla ansikten utan att bli bemötta.

Herr talman! I och för sig tjänar en sakdebatt inte så mycket till. Ärendet skall ju granskas av konstitutionsutskottet, och det är jag mycket tacksam för. Då kommer det nämligen fram exakt hur den här frågan har skötts. Som jag tidigare sagt har jag inget dåligt samvete, utan ser fram mot den granskningen med tillförsikt. Maj Britt Theorin och jag har emellertid helt olika utgångspunkter, det vet vi från tidigare debatter. Maj Britt Theorin sade att hade man inte fått ett typarbete, hade man inte heller fått något fast pris. Givetvis inte! Saab-Scania AB var ju till följd av den tidigare regeringens politik uppbunden vid en produktionsapparat. Viggenbeställningen hade ju medfört investeringar. Hade man i ett sådant läge för ett år sedan fått klart för sig att utvecklingsarbetet skulle avbrytas, är det givet att det hade uppstått en besvärlig situation för Saab-Scania. Vad jag gjorde — det gällde dels direkta samtal, dels anvisningar till försvarets materielverk att pressa kostnaderna — var att utnyttja statsmakternas förhandlingsposition på bästa möjliga sätt. Jag vågar Nr 46 påstå att skattebetalarna nu får Jaktviggen, delserie 2 och 3, till ett lägre pris än Måndagen den det de skulle ha fått betala, om vi inte hade låtit utvecklingsarbetet 4 december 1978 — fortsätta. , Ro E För fru Theorin var det viktigt att hålla sig inom försvarsramen — och jag Om B3LA-projekförmodar att det då inte var inom den försvarsram som riksdagen godkände utan inom det socialdemokratiska alternativets försvarsram — vilket hade inneburit en kraftig neddragning av svensk försvarsindustri och en minskning av sysselsättningen. Men för fru Theorin väger detta tydligen inte så tungt. Det här är en säkerhetspolitisk fråga. Vi har i den värld vi lever i anledning att känna oro, och vi har därför också all anledning att se till att vi bibehåller vår egen säkerhetspolitiska trovärdighet. Det gör man inte med oöverlagda kast i den långsiktiga planeringen. Jag vill slutligen uppmana fru Theorin att läsa flygindustrikommitténs rapport. Där görs det fullständigt klart att det inte är så enkelt att avveckla som det verkar när man lyssnar till fru tets inverkan på vissa försvarskostnader
Herr talman! Till herr Söderqvist vill jag säga att det väl inte är alla som uppfattar mig som hundraprocentigt lojal mot den officiella partilinjen. Det är allmänt känt att jag har talat för en mycket kraftigare nedrustning än partiet tidigare ställt upp på. Inte heller jag tycker att socialdemokratin skall uppträda med dubbla ansikten, men jag anser inte att den gör det. Jag menar att Viggenbeslutet i och för sig var ett olyckligt beslut om vilket allmänheten inte var ordentligt informerad. Det har lett till en öppen redovisning som tack och lov också pressar fram dessa fakta. Det är för mig väsentligt att socialdemokratin och alla krafter i detta samhälle motverkar det militärindustriella komplexet under vilka skepnader det än uppträder, och då är det väsentligt att det finns en öppenhet, så att man redogör för riksdagens ledamöter och allmänheten vad som sker, att man avslöjar att det icke bara är formella beslut som är avgörande utan också reella, som fattats långt innan frågan hamnat på riksdagens bord. Till herr Krönmark: O ja, vilka argument man kan använda för att försöka dra sig ur en omöjlig situation! Jag har frågat herr Krönmark vid flera tillfällen: Exakt hur mycket har man från statsmakternas sida pressat priset, i siffror och i detalj, räknat från det första erbjudandet från Saab? Vi har inte fått någon redogörelse, men jag utgår ifrån att konstitutionsutskottet vid sin granskning noga kommer att undersöka var dessa förslag om pressade priser från statsmakternas förhandlares sida finns. Såvitt jag vet finns inte någonting sådant. Herr Krönmark har inte heller kunnat visa detta i den här debatten. Av interpellationssvaret framgår det alldeles klart att uppgifterna i propositionen — där man alltså räknar med ytterligare 310 milj.kr. till BILA, vilket också beslutades av den borgerliga riksdagsmajoriteten — skulle 30 innebära ett med minst 310 milj.kr. lägre pris för JA 37. Detta har icke på något sätt kunnat bekräftas vare sig av herr Krönmark eller av försvarsministern, som säger att detta påstående inte kan bedömas, eftersom någon sådan förhandling inte har genomförts. I verkligheten är det så, herr Krönmark, att industrin och statsmakterna befinner sig i ett avtalslöst tillstånd. Industrin har utnyttjat denna situation och sagt sig vara villig att skriva på ett nytt huvudavtal, men enbart under vissa förutsättningar, och dessa är klargjorda i det erbjudande som har kommit från industrin. Detta erbjudande har sedan utvecklats till en offert och denna sedermera till ett kontrakt, som den borgerliga trepartiregeringen skrev under i slutet av maj. Sanningen är den att industrin ställt villkor och att den borgerliga regeringen gick med på dessa. Några nedpressningar av priser har vi inte kunnat finna någonstans. Eric Krönmark säger att sysselsättningen tydligen inte väger tungt i mina bedömningar. Jag har sedan 1973 i riksdagen lagt fram förslag om inventering av försvarsindustrierna för att granska på vilket sätt man skulle kunna klara en omställning. Denna måste göras innan man lägger fram ett beslut om en omställning. År 1976 begärde Sveriges riksdag av den dåvarande regeringen att en sådan inventering skulle ske, men ingenting gjordes. År 1978 har Sveriges riksdag med anledning av ett nytt förslag från mig enhälligt begärt, att regeringen omgående skulle starta ett arbete för att granska hur en omställning av försvarsindustrierna skall genomföras. Sysselsättningen är synnerligen angelägen för varje socialdemokrat, men jag kan inte inse att man för att klara sysselsättningen också skall ha rätt att styra försvarets utformning i det här landet. Det är en princip som socialdemokratin inte accepterar. Det måste rimligen vara vårt ansvar att förutskicka hur en sådan omställning av industrin som både tryggar jobben och garanterar en meningsfull alternativ produktion skall kunna gå till. Jag har som sagt i många år försökt få Sveriges riksdag att ställa sig bakom dessa krav och också lyckats med detta, men jag har ännu inte fått en borgerlig regering att vidta några åtgärder i linje härmed. Jag hoppas verkligen att man kommer att vidta sådana åtgärder. Detta är ingen lätt uppgift, inte heller internationellt, och det framgår av den senaste debatten på detta område som jag har följt. Det är dock fullt möjligt att göra detta. En förutsättning måste dock uppfyllas, herr Krönmark, nämligen att politikerna fattar beslut om att säga nej till fortsatt flygplansutveckling. Det är det första steget mot ett läge där industrin över huvud taget visar något intresse för och visar sig beredd att gå in i en reell diskussion om en alternativ produktion. Jag tycker personligen — och det har jag redovisat i mina reservationer i försvarsutredningen — att det är en vettigare satsning från samhällets synpunkt att planera för en civil produktion, och varför kan man inte tänka sig att använda en del av våra försvarspengar, avsedda för fortsatta flygplansäventyr, för att planera för en civil produktion i ett övergångsskede? Sedermera skall berörda industrier själva kunna klara att bli kommersiellt lönsamma. Nr 46 Erfarenheterna från försvarsutredningen av direkta frågor till industrins företrädare och svar från dessa gav vid handen att det är fullt möjligt att ställa om produktionen på många av de områden där industrin är kapabel att göra det. Men för detta krävs, som jag sagt, ett politiskt beslut. Det är ett sådant som vi ser fram emot, också av den nu sittande regeringen.

näder Herr talman! Jag beklagar att jag måste ta till orda ytterligare en gång. Maj Britt Theorin talar här om händelseförloppet med erbjudande om huvudavtal osv. Det är riktigt att det fanns ett erbjudande om ett huvudavtal, men det framfördes från flygindustrin därvid krav som jag ansåg vara oacceptabla, och därför blev det inget huvudavtal. Det avtal som så småningom träffades om JA37 är till sin ekonomiska utformning ingalunda så förmånligt som tidigare leveransavtal har varit. När det sedan gäller sysselsättningen vill jag bara säga att ett sätt att skapa sysselsättning i svensk flygindustri är att gå över till civil lygproduktion. Men enligt all expertis krävs för att man skall lyckas med det att man har som underlag också militär utveckling. Det finns ingen betydande flygindustri i världen som inte har denna kombination. Kan man behålla den kombinationen är det lyckligast, och det måste också vägas in. Det ville jag inte tala om på den tiden då jag var försvarsminister, för då tyckte jag att det var de rent försvarspolitiska skälen som skulle vägas in. Nu anser jag mig fri att göra det här påpekandet. Det är inte så lätt att få fram en alternativ produktion som man kan tro när man hör Maj Britt Theorin här. Jag vill återigen bara påminna: Läs vad flygindustrikommittén kommit fram till! Det visar vilka svårigheter som finns. Med detta, herr talman, lovar jag att eftersom konstitutionsutskottet skall granska denna fråga — en granskning som jag har förklarat mig med tillfredsställelse se fram emot — att i dag icke ta mer av kammarens tid i anspråk.
Herr talman! Jag lovar också att detta är mitt sista inlägg. Men det finns skäl att påpeka några fakta när det gäller sysselsättningen som kanske är obekanta för Eric Krönmark och även för kammaren i övrigt. Det finns vissa exempel på hur industrin agerar när militära beställningar uteblir. I fråga om det stora flygplansprojektet B 1 i USA, som Carter i valpropagandan hade lovat stoppa, tog det ett år innan det beslutet kom ifrån Carters administration. Den industrin — Rockwell — gjorde som många industrier gör — ögonblickligen entledigade man de anställda. Man kan agera på ett annat sätt. En helikopterindustri — Boeing Vertol — i USA, som inte fick den militära beställning den hade räknat med, valde att snabbt granska var dess kunskap kunde användas. Företaget utvecklade ett miljömässigt mycket fördelaktigt trådbussystem, som visade sig vara 32 kommersiellt mycket lönsamt, och man kunde med ett fåtal uppsägningar klara en fortsatt produktion. I all sin enkelhet visar de här exemplen vilka framkomstvägar man har att välja på. Antingen använder man utpressningsargumentet: fler flygplansbeställningar, annars lägger vi ner. Eller också anpassar sig industrin och förbereder sig på en omställning. I många år har svensk flygindustri varit förvarnad om att det troligen inte blir fler flygplansäventyr i vårt land. Intresset för annan produktion har varit ganska ringa hos Saab-Scania. Ingen har sagt att detta är en lätt process. Det är en ganska jobbig process. Den är fullt genomförbar. Det har vi tillräckligt mycket vetenskapligt material som visar. Dessutom medför den en högre sysselsättningsgrad, vilket vetenskapliga rapporter också klart bevisar för oss. För insatser i militär produktion krävs mycket kapital, men det ger förhållandevis få jobb. En civil produktion däremot ger åtminstone ett bra stycke över 25 26 högre sysselsättningsgrad. Det är också skäl som skall vägas in när man diskuterar omställning av en försvarsindustri. Sverige har ganska lång tid på sig att omplanera sin flygindustri. På verkstadsgolvet finns det jobb fram till 1987 eller 1988 med inneliggande beställuingar. Men det är utvecklingssidan som har bekymmer. Det är där pressen har kommit, eftersom man vill ha nya flygplansäventyr att utveckla. Så länge politikerna inte ger besked, så länge kommer också industrin att utöva utpressning gentemot politikerna. Det är således regering och riksdag som har att säga ifrån: Nu får vi sätta oss vid förhandlingsbordet för att diskutera en omläggning av flygindustrin. Skattebetalarna kommer inte att acceptera fler flygplansäventyr i fortsättningen.

Herr talman! Wivi-Anne Cederqvist har frågat mig när regeringen avser att lämna besked till byggnadsstyrelsen om igångsättning för byggande av nytt polishus i Sandviken. Regeringen uppdrog den 12 maj 1977 åt byggnadsstyrelsen att projektera förvaltningsbyggnad för polisoch åklagarväsendet i Sandviken. I beslutet föreskrevs bl.a. att projektet skulle ingå i byggnadsstyrelsens projektreserv och således kunna utföras när behov föreligger med hänsyn till sysselsättningsläget. Projekteringen av förvaltningsbyggnaden pågår f. n. hos byggnadsstyrelsen. Enligt vad jag har inhämtat möjliggör detta att byggnadsarbetena kan påbörjas tidigast i maj 1979. Regeringen gör fortlöpande bedömningar av sysselsättningsläget. Om det — när projekteringen väl är avslutad — av arbetsmarknadsskäl visar sig påkallat med byggstart kommer regeringen att pröva om bygget skall sättas i gång. Jag kan därför inte nu ge något besked om när arbetena kan påbörjas.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga, men jag beklagar att justitieministern inte kan ge något besked i dag. Sandviken är i stort behov av ett polishus. I dag är polisverksamheten i Sandviken splittrad och utspridd i tre olika fastigheter. Jag vill beskriva nuvarande förhållanden, så att justitieministern förstår varför ärendet brådskar så mycket. När polisväsendet förstatligades 1965 iordningställde dåvarande Sandvikens stad lämpliga lokaler för polisen. Med åren har man emellertid blivit alltmer trångbodd. För att få något så när ändamålsenliga lokaler tvingades polisstyrelsen 1974 att dela upp verksamheten på flera olika fastigheter. Man flyttade först allmänna utredningsenheten och delar av den andra brottsutredande enheten till lokaler i nyuppförda Folkets hus omkring 200 m från polisstationen. Året därpå flyttade polismästaren och polisstyrelsens kansli efter till Folkets hus. Härigenom kunde alla kriminalpolismän som inte tillhörde den allmänna utredningsenheten flytta tillbaka till polisstationen. Förra året var det dags att flytta igen. Då flyttade polismästaren, polisstyrelsens kansli och brottsförebyggande enheten till lokaler vid Hyttgatan, ca 500 m från polisstationen och ca 200 m från Folkets hus. Allmänna utredningsroteln blev kvar på Folkets hus. Så är läget i dag, och som justitieministern säkert förstår är situationen ohållbar. Dessutom är lokalerna på polisstationen omoderna och nedslitna. Den lokala skyddskommittén har flera gånger varit starkt kritisk, och yrkesinspektionen har uttalat sig synnerligen negativt. I sitt svar hänvisar justitieministern till att ”projektet skulle ingå i byggnadsstyrelsens projektreserv och således kunna utföras när behov föreligger med hänsyn till sysselsättningsläget”. Läget i Sandviken är, enligt uppgift från byggarbetsnämnden den 10 november i år, det att mer än dubbelt så många byggnadsarbetare nu är arbetslösa som i november föregående år. I Gästrikland var sammanlagt 207 byggnadsarbetare arbetslösa. Eftersom byggnadstiden för polishuset är beräknad till 24 månader, skulle en igångsättning innebära arbete för byggnadsarbetarna under två vintrar. När det gäller projekteringsläget förhåller det sig på följande sätt. För ungefär två månader sedan fick konsulten i uppdrag att iordningställa entreprenadhandlingar för schakt och grund. Dessa handlingar var klara vid månadsskiftet oktober/november, och man beräknar att projekteringshandlingarna skall bli färdiga till i januari. Kan jag tolka justitieministerns svar så att regeringen i januari, när projekteringshandlingarna beräknas vara klara, ger sitt besked om byggstart i Nr 46
Herr talman! Jag kan inte svara på frågan när förslaget från byggnadsstyrelsen kan vara färdigt. När handlingarna kommer från byggnadsstyrelsen är det klart att det kan finnas möjlighet att ta upp frågan till prövning. Men jag vill understryka att prövningen av byggstartsärendet kommer att bygga på hur arbetsmarknadsläget ser ut vid det tillfället.

Herr talman! Under hänvisning bl.a. till en i somras i dagspressen omskriven s.k. transportpermission har Gunilla André frågat mig om jag anser att det finns motiv att vidtaga åtgärder inom kriminalvården beträffande personer dömda för grova narkotikabrott, bl.a. i syfte att stärka allmänhetens förtroende för rättssamhället. I den debatt som fördes under sommaren 1976 i anledning av vissa uppmärksammade rymningar och fritagningar från kriminalvårdsanstalter sattes bl.a. i fråga om det mest belastade klientelet förvaras på ett sådant sätt att samhällets behov av skydd tillgodoses. Mot bakgrund härav tillsattes hösten 1976 inom justitiedepartementet en arbetsgrupp med uppdrag att kartlägga permissionsbestämmelsernas tillämpning och effekt samt att pröva behovet av åtgärder för att begränsa eventuellt permissionsmissbruk. Arbetsgruppen framlade i december 1977 sina förslag i departementspromemorian Permissioner inom kriminalvården . På grundval av förslagen i denna promemoria har regeringen nyligen i en proposition förelagt riksdagen förslag till vissa ändringar i lagen om kriminalvård i anstalt. Bl. a. föreslås där att bestämmelserna om korttidspermission skall skärpas genom att möjligheten att vägra permission vid risk för fortsatt brottslighet särskilt markeras. Korttidspermission skall sålunda kunna beviljas, om inte påtaglig fara för fortsatt brottslig verksamhet eller avsevärd fara för annat missbruk föreligger. Vidare föreslås en ändring som hartill syfte att något vidga den krets av intagna som på grund av flyktfara och risk för fortsatt brottslighet av särskilt allvarlig karaktär skall placeras i sluten anstalt. För denna kategori intagna gäller bl.a. att korttidspermission får beviljas endast om synnerliga skäl föreligger. Jag har i propositionen understrukit att särskild permission, dit bl.a. transportpermission hör, inte bör beviljas annat än om den verkligen fyller en 35 väsentlig funktion som inte kan tillgodoses på annat sätt. Framför allt när det föreligger fara för missbruk av permission bör, enligt min mening, noga undersökas om inte ändamålet med permissionen kan tillgodoses på annat sätt. Om en intagen beviljas särskild permission måste denna förberedas och planeras så noggrant och detaljerat som möjligt. Uttalade risker för missbruk bör vidare kunna uppvägas av att den intagne under permissionen ställs under tillsyn . Om riksdagen bifaller propositionen ankommer det på kriminalvårdsstyrelsen att utfärda närmare anvisningar beträffande tillämpningen av permissionsbestämmelserna. Enligt uppgift från kriminalvårdsstyrelsen har arbetet med att revidera gällande anvisningar redan påbörjats i syfte att erforderliga ändringar skall kunna snabbt färdigställas på grundval av vad riksdagen beslutar. Det är avsett att arbetet skall vara slutfört i samband med att lagändringarna träder i kraft. Vad gäller intagna, som har dömts för grova narkotikabrott och som kan misstänkas för fortsatt befattning med narkotika, kan vidare erinras om de åtgärder för en ökad differentiering vid placering inom särskilt slutna avdelningar som kriminalvårdsstyrelsen har påbörjat i enlighet med vad regeringens ledningsgrupp för åtgärder mot narkotika har förordat . Låt mig i denna del till sist erinra om att man måste hålla i minnet att permissionerna är ett viktigt led i arbetet på att de intagna efter strafftiden skall kunna anpassa sig i samhället. Det är alltså hela tiden fråga om en avvägning mellan olika väsentliga intressen, där det bl.a. gäller att finna den rätta balansen mellan skyddsoch rehabiliteringssynpunkterna. Frågan om något fel har begåtts i samband med den nu aktualiserade permissionen är föremål för utredning hos justitieombudsmannen.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min interpellation. Det kan kanske synas märkligt att jag bl.a. tagit upp permissionsbestämmelserna inom kriminalvården i en interpellation, samtidigt som vi behandlar en proposition i denna fråga i justitieutskottet. Förklaringen är att jag första gången ställde denna interpellation i augusti. Genom regeringsförändringen måste den tas upp på nytt, och därför har det dragit ut på tiden. Eftersom vi inom någon vecka kommer att få ärendet från utskottet hit till kammaren skall jag försöka att i görligaste mån inte föregripa den debatt i detaljfrågor som då kan komma. Den illegala narkotikahandeln har drabbat vårt land, och den har fått förödande konsekvenser. Denna handel har förorsakat stort mänskligt lidande. Inte sällan får narkotikaberoende en dödlig utgång. Ofta är det ungdomar som drabbas. Till bilden hör att de flesta storhandlarna inom narkotikabranschen inte använder narkotika själva. Det är endast penningbegäret som driver dem till denna cyniska hantering. Stora delar av den allt grövre kriminaliteten har sina rötter i narkotikan. Det är en ytterst samhällsfarlig verksamhet. Det finns en uppenbar risk att den organiserade brottsligheten genom vinster från narkotikahandeln skaffar sig kontroll över Nr 46 strategiska delar av vårt samhällsliv. Det är numera helt klart att den grova narkotikabrottsligheten domineras av välorganiserade smugglingsoch distributionssyndikat. Samarbete sker över gränserna. Det är alltså internationella brottssyndikat som det svenska rättsväsendet måste kämpa mot. Om vi skall kunna skydda vårt samhälle mot denna förgörande verksamhet måste samlade krafter sättas in. Utan tvivel har insatser gjorts under de senaste åren. Inom polisväsendet bedrivs ett intensivt och resurskrävande arbete för att spåra och gripa narkotikahandlare. Det sker både inom vårt land och i internationellt samarbete. Åklagare och domstolar lägger ned mycket tidsödande arbete i narkotikamålen. Den påföljd som utdöms av domstol skall sedan verkställas. De dömda överlämnas till kriminalvården. Har vi då inom kriminalvården en lagstiftning och föreskrifter som ligger i linje med de övriga insatser som görs för att bekämpa narkotikabrottsligheten? Jag har uppfattat situationen så att när det gäller lagstiftningen på det här området har vi blivit förbisprungna av den grymma verkligheten. Personer, dömda för verkligt grova narkotikabrott, får permission, lyckas rymma eller kan helt enkelt fortsätta sin verksamhet inifrån våra anstalter. Hos personalen på våra anstalter möter man en uppgivenhet inför narkotikaproblemen. Jag tycker det är skrämmande att vi från samhällets sida inte gett personalen tillräckliga redskap så att de med kraft kan ta itu med problemen. Om vi vill skydda samhället mot dessa samvetslösa narkotikahajar går det inte att vara undfallande. Det kan inte råda någon tvekan om att som beslutsfattare har vi en skyldighet att göra allt för att skydda vårt samhälle, skydda våra ungdomar. Vi måste genom lagstiftning och föreskrifter skapa garantier för att personer dömda för grova narkotikabrott inte kan fortsätta sin brottsliga verksamhet inom eller utanför anstalten. Därvid har självfallet de regler som gäller för permissioner mycket stor betydelse. Narkotikabrottsligheten, med väl utbyggt kontaktnät och stora pengar inblandade, utgör alltid en risk för fortsatt brottslig verksamhet. Vi måste arbeta med målsättningen att vårt land skall vara ett bra land att leva i för våra ungdomar — inte för narkotikalangare. Jag har tagit upp de här frågorna bl.a. därför att jag upplevt att det finns ett utbrett missnöje bland allmänheten över det sätt som kriminalvården fungerar på då det gäller grova narkotikabrottslingar. Man har svårt att förstå att personer som så grovt brutit mot våra lagar och är i färd med att förgöra vår ungdom skall behandlas så undfallande. Det måste då sägas att personalen vid våra anstalter endast kan handla enligt gällande lagar och föreskrifter. För att stärka allmänhetens förtroende för rättssamhället måste det till ett kraftfullt och konsekvent handlande. Som jag nämnde inledningsvis skall jag inte här gå in på den nu föreslagna lagstiftningen. Jag vill i stället ställa en kompletterande fråga som rör det något längre perspektivet. Enligt uppgift ämnar regeringen tillsätta en TA Nr 46 kriminalpolitisk beredning med parlamentarisk förankring. Som jag ser det är Måndagen den det viktigt att utvecklingen på narkotikaområdet följs och övervägs vidare. 4 december 1978 Exempelvis bör man utreda vilka ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas för att man skall komma till rätta med narkotikaproblemen vid våra anstalter. Min fråga till justitieministern gäller om dessa frågor kommer att ingå i beredningens uppdrag.

Herr talman! Som Gunilla André själv påpekade kommer den här frågan i stort att tämligen snart på nytt bli föremål för diskussion här i kammaren i anledning av den proposition som rör skärpning av permissionsbestämmelserna för just det här klientelet. Det finns därför inte orsak att gå in i detaljerna. Men så mycket skall redan nu sägas att syftet med propositionen om ändringar av permissionsbestämmelserna är just att träffa det mer belastade klientelet, framför allt dem som har gjort sig skyldiga till grova narkotikabrott. Där skall man alltså, när det gäller permissioner, kunna vara mer restriktiv än nu. Vidare skall det, enligt de förslag som nu föreligger, vara möjligt att se till att de differentieras på ett bättre sätt på de anstalter som finns. Sammantagna bör de åtgärder som nu föreslås i propositionen och de som föreslogs i det s.k. narkotikapaketet i våras kunna leda till större möjligheter att nå det mål som Gunilla André anger. Slutligen till frågan om detta kommer att överlämnas till en kriminalpolitisk beredning. Det är inte avsikten — detta är tänkt för arbetet på att utforma reglerna för de kriminalpolitiska påföljderna. Arbetet på att förbättra möjligheterna att bekämpa narkotikan på anstalterna och stävja möjligheterna att där fortsätta en brottslig verksamhet får pågå oavlåtligt i syfte att åstadkomma ett bättre läge.
Herr talman! Det är självfallet med tillfredsställelse jag konstaterar vilka åtgärder som hittills vidtagits och som nu föreslås i propositionen för att komma till rätta med narkotikaproblemet vid våra anstalter. Men hittills har effekten inte blivit vad man hade hoppats. Tydligen behövs det ytterligare åtgärder. Differentieringen av de intagna vid våra kriminalvårdsanstalter är en väg som är värd att fortsätta på. Men jag tror att också andra vägar måste prövas. Vi är väl medvetna om att de etablerade storlangare som fortsätter sin verksamhet även inom kriminalvårdsanstalterna är mycket svåråtkomliga. Därför behöver samhället, som jag ser det, ta till extraordinära åtgärder. Jag beklagar att den kriminalpolitiska beredning som nu kommer att tillsättas inte också får ta upp frågan hur man skall komma till rätta med narkotikaproblemet. Men min förhoppning är att man på annat sätt och i 38 andra instanser fortsätter att arbeta hårt med denna fråga. Det är, som jag ser det, ett allvarligt samhällsproblem, som vi verkligen behöver analysera för att - Nr 46 komma fram till hur det skall bekämpas. Måndagen den

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig vilka initiativ regeringen avser att ta till stöd för det iranska folkets kamp för demokratiska frioch rättigheter. Förhållandena i Iran har under det senaste året tilldragit sig stor internationell uppmärksamhet. Spänningarna i det iranska samhället har lett till utbredda oroligheter, omfattande skadegörelse och våldsingripanden i stora delar av landet. Särskilt sammandrabbningarna i Teheran och andra större städer, där människor skjutits till döds, har upprört den svenska liksom den internationella opinionen. Den militärregering som nyligen tillträtt har skärpt undantagstillståndet, politiker och journalister har arresterats och massmedia har berövats sina arbetsmöjligheter. Den rörelse som kommit i gång i det iranska samhället är ett resultat av att det iranska folket på bred front gett uttryck åt sin önskan om förändringar. Detta har på många håll väckt förhoppningar om ett friare samhälle. Det iranska folkets krav på demokrati har vårt självklara stöd. De löften som getts om fria val måste infrias. Övergrepp och brutalitet mot människor måste upphöra. De medborgerliga frioch rättigheterna måste respekteras. Den senaste tidens händelser får inte av de styrande tas till förevändning att bryta en utveckling mot ett friare samhällssystem. Vi får emellertid ej heller bortse från att kraven på politiska och sociala förändringar kommer från vitt skilda grupperingar, varav vissa har värderingar som skiljer sig väsentligt från de demokratiska värderingar som är allmänt omfattade i Sverige. Det är angeläget att den utveckling som nu kommit i gång inte tar en vändning som leder till nya former av ofrihet och sociala orättvisor. Kampen för ett bättre samhälle i Iran kan bara föras av det iranska folket självt. Det är en uppgift som ingen annan kan överta. Vad vi i dagens läge kan göra är att ge vår mening till känna.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jagäristort sett nöjd med svaret, och det var verkligen på tiden att man fick ett klart besked om var regeringen står i denna fråga. Jag hade frågan uppe under den borgerliga trepartiregeringens tid i våras, men då kunde jag inte få Nr 47 något som helst svar. Därför kan jag kosta på mig att säga att detta svar är konkret. Jag tycker ändå att det finns några pekpinnar i svaret. Jag är överens med utrikesministern i fråga om det sista stycket, nämligen att det naturligtvis är det iranska folket självt som skall avgöra kampen och förändringarna i Iran. Men före det sägs att det finns grupperingar som kanske inte har samma demokratiska sinnelag som vi har i vårt land och att det kan vara fara för att man glider in i en annan ofrihet. Men är man ändå inte, trots de skilda grupperingarna, överens om en sak —att få bort den brutala militärdiktaturen i Iran? Detta har man enat sig om. Hela kampen i Iran handlar om att få bort diktaturen för att kunna åstadkomma allmänna, fria val och för att återinföra de demokratiska frioch rättigheterna. Utrikesministern tror väl inte att de som sitter vid makten i dag skulle åstadkomma det? Hela den samlade opinionen, som omfattar en stor del av det iranska folket, säger att en förutsättning för att kunna återinföra demokratiska frioch rättigheter, allmänna fria val osv. är att man får bort militärdiktaturen. Jag hoppas att också utrikesministern och jag är överens om det. Jag vill sluta med att ställa ett par frågor. Tänker utrikesministern ytterligare föra fram till de iranska myndigheterna hur Sverige ser på de våldsdåd som regimen i Iran nu bedriver? Tänker Sverige agera i FN i denna fråga? Jag känner inte till om Sverige redan har gjort det, men i så fall vill jag fråga om Sverige avser att ytterligare en gång ta upp frågan för att skapa en internationell opinion. Jag tror nämligen att detta skulle vara ytterst värdefullt för det iranska folket. En internationell opinion och ett tryck från den svenska regeringens sida skulle utan tvivel underlätta det iranska folkets kamp för att få bort militärdiktaturen.

Herr talman! Som jag sade i mitt svar på Bertil Måbrinks fråga är det självfallet regeringens önskan att demokratin skall återupprättas i Iran och att mänskliga rättigheter skall komma att respekteras där. Till detta fogade jag en förhoppning om att den utveckling som kommit i gång inte skall ta en vändning i en annan riktning, och jag pekade därvid på att den starka opinion som gör sig gällande mot den nu sittande regimen består av skilda grupper som enas i sin opinion. Dit hör de kommunistiska grupperna som står för ett totalitärt samhälle och ett system som säkerligen är främmande för våra demokratiska värderingar. Dit hör också den nationella fronten som förenar en rad olika grupper med ganska diffusa målsättningar och som stöds av religiösa grupper, av vilka åtminstone viktiga delar också står för en politik som ingalunda överensstämmer med våra värderingar. Det är en sak att störta en regim, men man måste också, herr Måbrink, fråga sig vad som kommer efter denna regim — det är inte alldeles likgiltigt. En del av de religiösa grupperna står för könssegregering i skolor. De vill ha ett stopp för landreform och kvinnors emancipation, och de kräver ett legislativt veto för religiöst ledarskap. Detta är värderingar som är oss mycket främmande. Men herr Måbrink och jag är som sagt eniga i så måtto att vi hoppas att utvecklingen i Iran skall leda till ett demokratiskt samhälle där mänskliga rättigheter fullt ut respekteras.
Herr talman! Jag tillbakavisar utrikesministerns påstående att det kommunistiska partiet i Iran skulle stå för något totalitärt system. Det är inte alls på det sättet. Vad det kommunistiska partiet i Iran såväl som i Spanien och i andra tidigare diktaturländer slåss för är bevarandet av demokratin och en utveckling av den. Detta är en orättvis beskyllning, för det är inte på det sättet, och utrikesministerns påstående är därför ett skamgrepp. Det finns mycket klara bevis för vad kommunisterna i diktaturländer slåss för liksom för vad de slåss för när de skakat av sig diktaturen. Jag kan ta kommunisterna i Spanien som ett exempel på det, och jag kan också nämna kommunisterna i Iran. Jag ifrågasätter om de religiösa grupperna i Iran har den uppfattning som utrikesministern ville göra gällande när det gäller synen på kvinnan osv. Det är dessutom ett faktum att den nuvarande diktaturregimen har en oerhört reaktionär och brutal syn på kvinnans ställning. Utrikesministerns påstående när det gäller de religiösa gruppernas syn på kvinnan tror jag är ett resultat av att internationella massmedia försöker utpeka dessa grupper som oerhört reaktionära. Men det finns också intervjuer med de religiösa ledare som företräder de dominerande grupperna, och de tillbakavisar bestämt detta och menar att kvinnan skall ha jämlikhet och att hon skall ha samma ställning som mannen i det samhälle som man vill skapa i Iran efter diktaturen.
Herr talman! Det är bara på en punkt som jag vill replikera Bertil Måbrink och det gäller det kommunistiska systemet. För de flesta kommunister, jag vill inte säga alla, betyder ordet demokrati någonting annat än för oss andra. Jag skulle vilja fråga herr Måbrink, om han känner till någon stat som har infört ett kommunistiskt system och som har en demokrati i den mening som vi lägger i ordet.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig vad jag ämnar göra för att bereda flera chilenare i Argentina möjlighet att finna en fristad i Sverige samt att i internationella sammanhang aktualisera frågan om chilenska flyktingars situation. Nr 47 Politisk förföljelse förekommer i flera latinamerikanska länder. Många flyktingar har sökt sig till Argentina, där de emellertid lever under mycket svåra förhållanden. Detta gäller inte minst de många flyktingarna från Chile. Sverige har under senare år tagit emot sammanlagt 7 500 flyktingar från olika länder i Latinamerika, däribland ca 4 400 chilenare. Detta mottagande av flyktingar sker inom gällande flyktingkvoter. Hittills har ca 560 chilenare mottagits från Argentina, varav ca 400 under de två senaste åren. Årets kvot har ännu inte fullt utnyttjats. Ytterligare ett antal flyktingar i Argentina, däribland chilenare, kommer därför att kunna beredas fristad i Sverige. Jag vill dock understryka att det finns stora behov av insatser för flyktingar även från andra länder än Chile och att det därför måste ske en noggrann avvägning vid utnyttjandet av flyktingkvoten. Sverige lämnar dessutom humanitärt bistånd till det stora antal flyktingar som finns kvar i Latinamerika. Innevarande budgetår ger vi 21 milj.kr. i form av bl.a. social, juridisk och medicinsk hjälp, som förmedlas av olika frivilligorganisationer. Frågan om de mänskliga rättigheterna i Chile kommer även i år upp till behandling vid Förenta nationernas generalförsamling. Regeringen kommer där — liksom i andra internationella sammanhang — att fortsätta att verka för att respekten för de mänskliga frioch rättigheterna återställs i Chile.

Herr talman! Jag tackar även för det här svaret. Jag vet ju att Sverige och den svenska regeringen gör mycket för flyktingar från Latinamerika och då främst för flyktingar från Chile. Anledningen till att jag har tagit upp det här problemet är att tiotusentals chilenare tvingades fly undan militärjuntan efter militärkuppen 1973. Det känner vi alla till. Många hamnade i bl.a. Argentina, varifrån de sedan försöker åka vidare till ett tredje land. Nu har många chilenare fastnat i Argentina. Vi vet att läget i Argentina har skärpts och att det dagligen förekommer kidnappningar. Inte minst de chilenska flyktingarna utsätts för detta. Dessutom är dessa mer eller mindre i avsaknad av arbete och människovärdiga bostäder. Trycket mot de chilenska flyktingarna i Argentina har också ökat under den senaste tiden, repressionen har blivit hårdare. Det gäller då speciellt för de chilenska flyktingar som befinner sig i Mendozaområdet. Orsakerna till att man har skärpt detta tryck är två. Den första är gränskonflikterna mellan Chile och Argentina, den andra är det s.k. dekret 1483, som utfärdades i Argentina år 1976. I detta föreskrivs att för att en chilensk flykting skall få förnyat visum måste vederbörande redogöra för sina politiska aktiviteter i Chile. Detta dekret har militärjuntan i Argentina nu börjat tillämpa mycket systematiskt. Med tanke på den osäkra situationen i Argentina för de chilenska flyktingarna vågar många av dessa inte redogöra för sin anknytning till 46 folkfronten och för uppdrag som de hade under Allendetiden. Sådan vägran kan å andra sidan medföra att de förpassas ur landet, och i regel hamnar de då återigen i Chile. Det har blivit en desperat situation för många av dessa flyktingar, och det är därför nödvändigt att Sverige agerar något mera aktivt. Det tar mycket lång tid innan det lämnas något besked till de flyktingar som nu kommit från Mendoza till Buenos Aires. De upphåller sig där på hotell och försöker att genom den svenska ambassaden få inresevisum till Sverige. Det är speciellt en grupp på 21 personer som kommit från Mendoza och som är aktuell. Gruppen befinner sig sedan nästan en månad i Buenos Aires. Det är viktigt att Sverige ökar sin aktivitet, eftersom dessa personer såvitt jag förstår befinner sig i en oerhört pressad situation. De borde få komma i väg till Sverige — det finns fortfarande utrymme inom kvoten.

Herr talman! Jag är ense med herr Måbrink om att situationen för de chilenska flyktingarna i Argentina är svår. Jag tror mig dock kunna påstå att vi på svenskt håll för en oerhört liberal flyktingpolitik. Jag nämnde siffrorna över hur många chilenska flyktingar som vi har tagit emot i Sverige och som är välkomna i vårt land. Det finns också många chilenska flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd i Argentina. Jag tror att herr Måbrink har rätt i att många inte vågar ange skälen till att de lämnade Chile. Vi prövar därför alla ansökningar om asyl i Sverige för sådana flyktingar. Men självfallet måste alla sådana ansökningar — i dessa fall liksom i andra — bedömas individuellt, varje enskilt fall för sig, och man måste avgöra om tillräckliga skäl för flyktingskap föreligger enligt gällande svensk lag. Enbart det förhållandet att en person kommer från Chile ger inte automatiskt rätt till asyl i Sverige. Vad gäller gruppen om 21 chilenare som begav sig från Mendoza och som vänt sig till den svenska ambassaden i Buenos Aires är, såvitt jag kunnat inhämta, så gott som alla inregistrerade flyktingar. Deras ansökningar undersöks dock givetvis i vanlig ordning, och en representant för den svenska ambassaden i Buenos Aires har i dagarna begivit sig till Mendoza för att på ort och ställe informera sig om flyktingarnas situation. Medlemmarna har fått möjlighet att ansöka om tillstånd att komma till Sverige, och deras ansökningar handläggs av invandrarverket i enlighet med gällande regler och praxis. Det finns naturligtvis ändå inte någon anledning att behandla dessa flyktingar mer förmånligt än andra enbart av det skälet att de har etablerat kontakt med opinionsgrupper i Sverige. Det skulle innebära en orättvisa mot andra som söker asyl. Alla asylsökande måste behandlas på ett likvärdigt sätt och i enlighet med de svenska bestämmelserna.
Herr talman! Jag instämmer i det som senast sades. Jag menar inte att speciella grupper av flyktingar skall särbehandlas utan att alla skall behandlas lika. Kanske är utrikesministern bättre informerad än jag, men såvitt jag vet är det ett faktum att repressionen i Argentina har ökat den senaste tiden. Självfallet blir då vissa personer hårdare utsatta. Vi vet att det förekommer ett mycket intimt samarbete mellan säkerhetspoliserna i Argentina och i Chile. Självfallet kan vissa människor då vara värre utsatta. Därför menar jag att man ändå måste titta särskilt noga på de fallen och försöka rädda vederbörande undan förföljelse.

Herr talman! Filip Fridolfsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta med anledning av att den svenske medborgaren Laimons Niedre dömts till ett långt frihetsstraff i Sovjetunionen. Olle Wästberg har frågat mig vilka åtgärder svenska myndigheter ämnar vidta med anledning av att den svenske medborgaren Laimons Niedre i Riga dömts till tio års straffarbete för påstått spioneri. Per-Olof Strindberg har frågat mig om jag anser att det rättsliga förfarandet mot Laimons Niedre motsvarar de uttalanden som Sveriges generalkonsul i Leningrad gjort och, om så ej skulle vara fallet, vilka åtgärder som då kommer att vidtas från utrikesdepartementets sida. Jag avser att besvara de tre frågorna i ett sammanhang. Svenske medborgaren Laimons Niedre dömdes den 3 november 1978 av lettiska rådsrepublikens högsta domstol i Riga till tio års fängelse för spioneri. Han har nyligen förflyttats från fängelset i Riga. Ambassaden i Moskva har upprepade gånger hos utrikesministeriet i Moska begärt att få veta var han nu befinner sig, men inget besked har ännu lämnats. Domen mot Niedre kan inte överklagas i egentlig mening. Däremot finns det för den dömde möjlighet att göra en framställning som syftar till en överprövning av domens lagenlighet. Enligt vad vi erfarit skall Niedre ha inlämnat en sådan framställning till den lettiska högsta domstolen. När det gäller rättegången mot Niedre är det inte möjligt för mig att fälla något omdöme. Rättegången hölls ju bakom stängda dörrar, och ingen svensk tjänsteman fick vara närvarande annat än vid avkunnandet av domen. Vi har inte fått del av domen och vi saknar också kännedom om vilken bevisning som åberopats mot Niedre. Jag vill emellertid framhålla att jag delar den känsla av bestörtning som kom till uttryck på många håll vid meddelandet om det långa fängelsestraffet. gånger begärt att snarast få del av domen i skriftlig form. Vi har inte fått något Nr 47 definitivt svar. Av vad som meddelats ambassaden under hand har vi förstått att de sovjetiska myndigheterna anser sig ha vissa juridiska svårigheter att lämna ut domen. Vi väntar nu på ett slutgiltigt besked. Utrikesdepartementet kommer att inför de sovjetiska myndigheterna peka på de humanitära skäl som talar för en snar frigivning av Niedre. Vi kommer självfallet att lämna honom all den hjälp vi kan, exempelvis när det gäller att göra framställningar till de sovjetiska myndigheterna. Vi kommer liksom hittills att begära tillstånd att besöka Niedre. Sedan domen fallit har vi flera gånger begärt besökstillstånd. Så länge Niedre var kvar i Riga gjordes detta genom generalkonsulatet i Leningrad. Därefter har det gjorts genom ambassaden i Moskava. Den svensk-sovjetiska konsularkonventionen ger oss rätt att avlägga besök kontinuerligt. Vi kommer självfallet också att göra vad vi kan för att Niedre skall få tillgång till den medicin och den kostförstärkning han behöver och i övrigt lämna honom bistånd i personliga angelägenheter.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret, ett svar som visar att UD nu lägger manken till för att få klarhet i Niedreaffären. Domen mot Niedre engagerar fortfarande svenska folket, och att den fortfarande är aktuell beror på att det finns många dunkla och obesvarade frågor i ärendet. UD har ännu inte fått någon avskrift av domen. Det är en märklig för att inte säga upprörande omständighet. De svenska myndigheterna har bevisligen uppenbara svårigheter att få information om bevisföringen och sakskälen mot Niedre, vilket understryker Sovjetunionens brister som rättsstat. Allt vad den svenska allmänheten har att ty sig till är uppgifter från ryska nyhetsmedia som citerar en kommunisttidning i Lettland, ingenting annat. Nu har Niedre förflyttats, men ryssarna lämnar inget besked om var han finns. Vi vet ju inte ännu om Niedre över huvud taget har begått något brott. Enligt tidningarna förnekar i varje fall Niedre att han skulle ha gjort sig skyldig till spioneri. Han säger att han har fotograferat rivningskåkar, väderkvarnar, gamla krogar och ”baronernas gravmonument”. Som affären Niedre hittills utvecklat sig kan man i alla fall göra ett par konstateranden. Vi vet att sovjetdiktaturens hand vilar tungt över Baltikum, vi vet att kommuniststater ogärna diskuterar mänskliga frioch rättigheter och vi vet att vad kommunisterna menar med frihet har en bestämd gräns: den markeras med höga murar, vakttorn och taggtråd. Där går gränsen. Det verkar, herr talman, som om vi står inför ännu en skandalös affär av det slag som dragit omvärldens blickar till det sovjetiska rättsväsendet. Den uppfattningen står kvar, även om den svenske konsuln i Leningrad nämnt något om trevliga försvarsadvokater och rättvisa domar. 49 Nr 47 Frågan har ytterligare en dimension. Tusentals exilbalter följer frågan. De Tisdagen den vill ha klarhet, eftersom det gäller möjligheten för dem att våga besöka sina 5 december 1978 gamla hemländer. Nu undrar jag, herr utrikesminister: Har UD någon möjlighet att komma till rätta med ryssarnas nonchalans gentemot de svenska intressena i Niedrefallet? Kan vi över huvud taget förvänta oss att de lägger papperen på bordet? Och till sist: Har UD några nya grepp att ta till för att sätta press på de ryska myndigheterna?

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret. Laimons Niedre har bott i Sverige i över 30 år, och i sju år har han varit svensk medborgare, men han har bevarat intresset för sitt forna hemland, det av Sovjetmakten ockuperade Lettland. Som kulturintresserad amatörfotograf har han upprepade gånger besökt Lettland, dokumenterat landets förändring, inte minst Sovjetstatens framfart mot kyrkor och kristna minnesmärken. När han senaste gången besökte Sovjet arresterades han, och den svenske sjukpensionären dömdes för spioneri till tio år i straffläger med s.k. hård regim — enligt många bedömare liktydigt med en dödsdom. Vi vet att de sovjetiska lagarna för spioneri är vaga, med ett stort utrymme för tolkningar och godtycke. Spionage i Sovjet är i stor utsträckning vad myndigheterna i varje enskilt fall bestämmer är spionage — spionerianklagelser används ju ofta mot dem som protesterar inom landet. Niedre är sjuk. Hans rörelsefrihet i Lettland var begränsad. Ingenting av det som hittills framkommit ger någon grund för att hävda att domen var rimlig. Det tog den svenske konsuln närmare en och en halv månad innan han första gången besökte Niedre. UD dröjde till efter domen — mer än fem månader — med att tala med ledaren för Niedres resegrupp och med hans moder. Niedre är en immigrant. Han är en flykting från en diktatur. Han har tagits emot i vårt land som flykting. Skulle UD verkligen ha agerat med samma saktmod, skulle den svenske konsuln ha uttalat sig med samma lättfärdighet, om Niedre inte hade varit invandrare, om han hetat Andersson eller Pettersson eller Johansson? Det har av den svenske konsuln hävdats — utan att den svenske konsuln ens försökt få vara med på rättegången — att Niedre fick en helt just rättegång och att det var ett helt korrekt erkännande. Nu säger utrikesministern i sitt svar att han vill framhålla att han delar den känsla av bestörtning som kommit till uttryck på många håll vid meddelandet om det långa fängelsestraffet. Jag konstaterar bara att de många som uttryckt bestörtning inte inkluderar den svenske konsuln. Det är mer än en månad sedan Niedre dömdes till tio års straffarbete. I dag finns han i ett sovjetiskt fängelse eller arbetsläger. De svenska myndigheterna vet inte var, inte ens domen har vi fått ta del av, och svenska representanter har inte fått besöka honom. Jag vill fråga utrikesministern om han anser att detta beteende från de sovjetiska myndigheternas sida är förenligt med goda — Nr 47

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min Omettisten sd fråga. Från den tidpunkt då jag ställde min fråga till diskussionen här i dag har, av olika anledningar, en avsevärd tid förflutit. Under denna mellantid har en lång rad oroande tidningsuppgifter om Niedres situation kommit fram — uppgifter som verkligen ger anledning till stor oro, inte minst med tanke på Niedres mycket besvärliga hälsotillstånd. Bakgrunden till min fråga var närmast det uttalandet som Sveriges generalkonsul i Leningrad gjorde i anslutning till att domen på tio års straffarbete föll mot Niedre för en månad sedan. Generalkonsul Ros uttalade bl.a. att han fått intryck av att det var en helt just rättegång. Det uttalandet har väckt mycken förundran, en förundran som inte blir mindre mot bakgrund av det svar utrikesministern ger mig i dag. Av det svaret framgår att utrikesministern inte anser att det finns någon möjlighet att fälla ett omdöme om domen eftersom rättegången hölls bakom stängda dörrar och ingen svensk tjänsteman fick vara närvarande annat än vid avkunnandet av domen. Det skulle vara intressant att veta om inte utrikesdepartementet begärt att generalkonsul Ros skulle redovisa vilket underlag han haft när han gjort sina uttalanden angående det rättsliga förfarandet vid den här rättegången. Har han inget annat underlag än att han träffat Niedre i samband med att domen föll är det ett utomordentligt märkligt förfaringssätt av en svensk generalkonsul. Över huvud taget tycker jag hela den här frågan inrymmer så många oklarheter: alla dessa motstridiga uppgifter om hur det gick till då Niedre anhölls — han skulle ha tagits på bar gärning, haft förlängt uppehållstillstånd för att hälsa på bekanta. Det är en lång rad motstridiga uppgifter som verkligen inte ger intryck av att man tillgodosett ens de mest elementära anspråk på den enskildes rättstrygghet gentemot samhället. Redan i den allmänpolitiska debatten tog jag, herr talman, upp fallet Laimons Niedre och utgick då ifrån att regeringen gjorde allt för att hjälpa honom i hans svåra situation. I slutet av det svar som utrikesministern ger i dag kan jag med tillfredsställelse finna att man från utrikesdepartementet försöker — i den mån man kan nå Niedre — att verkligen göra insatser. Det tycker jag att man måste hälsa med tillfredsställelse. I övrigt vill jag understryka att det är utomordentligt viktigt — och det var Olle Wästberg i Stockholm inne på — att människor med dubbelt medborgarskap måste ha precis samma rättsliga status från svensk sida som andra medborgare i det här landet.

Herr talman! Utrikesdepartementets fullständigt självklara utgångspunkt är att svenska medborgare med dubbelt medborgarskap har precis samma skydd av den svenska staten som de som uteslutande är svenska medborgare. Vi är inte saktmodiga när det gäller några svenska medborgare vare sig de heter Niedre, Lukacz eller Andersson. Vad gäller uttalandet av generalkonsul Ros förhöll det sig så att han omedelbart efter domslutet gav en personlig kommentar till de talrika frågor som kom från svenska massmedia. Han kunde i själva verket under två timmar inte nå svenska UD därför att massmedia belägrade telefonen. Därvid byggde han på de intryck som han hade fått framför allt vid samtal med Niedre efter domen. Departementets uttalande med anledning av domen har gjorts dels i en preliminär kommentar av UD:s rättschef när domen just hade fallit, dels i det svar som jag nu lämnat. Till det här vill jag lägga att en vidare diskussion av Ros uttalanden är ägnad att undanskymma det som är viktigare, nämligen Niedres situation och den hjälp som vi kan ge denne svenske medborgare. Därvidlag kommer vi inte att spara någon möda när det gäller för det första att begära att få domen, för det andra att få göra de besök hos honom som konsularkonventionen ger oss rätt till och för det tredje att bistå honom vid framställningar till de sovjetiska myndigheterna och i övrigt hjälpa honom på det materiella sätt som han kan behöva med kost, kläder och annat.

Herr talman! Utrikesministern menar att de åtgärder som nu bör vidtagas i Niedrefallet är att ånyo begära avskrift av domen och att se till att Niedre får den kost han behöver. Men av utrikesministerns svar framgår att svenska ambassaden i Moskva upprepade gånger begärt att få ta del av domen och upprepade gånger begärt att få veta var Niedre befinner sig, utan att få svar. Man blir förvånad över den skandalösa nonchalans som ryska myndigheter visar. De bryr sig tydligen inte om att svenska ambassaden i Moskva gjort förfrågningar. Då är ju min sista fråga i mitt första inlägg befogad. Har UD något nytt grepp att koppla på de nonchalanta ryssarna?

Herr talman! Jag menar inte att utrikesdepartementet i dag agerar saktfärdigt eller alltför försiktigt i Niedreaffären. Men det gick närmare en och en halv månad innan konsuln första gången besökte Niedre. Det dröjde mer än fem månader innan någon från UD pratade med reseledaren. Den saktfärdigheten har inte varit bra i det här fallet. Jag tror i och för sig att det är av värde att också diskutera den svenske konsulns uttalanden, för de uttalanden som han har gjort har inneburit att han solidariserat sig med en allmän uppfattning i diktaturstaten, att han har försvarat en diktaturstats rättegångsmetoder och att han uppenbarligen inte insett hur lätt det är för KGB att tvinga bekännelser ur en sjuk människa som har sina gamla föräldrar inom diktaturens gränser. Om man inte väldigt tydligt gör klart att detta är uppfattningar som man i den svenska demokratin inte ställer sig bakom kan det från sovjetiskt håll tas till intäkt för att inte uppfatta hur allvarligt vi på svenskt håll ser på Niedreaffären. Jag konstaterar också att utrikesministern faktiskt inte svarade på min fråga om det faktum att svenska representanter i dag inte får besöka Niedre, att vi ännu inte har fått domen och att de sovjetiska myndigheterna inte ens berättat var Niedre finns verkligen är förenligt med det goda grannskapsförhållandet mellan Sverige och Sovjetunionen.

Herr talman! Jag delar helt utrikesministerns uppfattning att ingen diskussion skall få undanskymma det väsentliga i det här fallet, nämligen Niedres situation och hur vi skall kunna hjälpa honom. Men jag tycker ändå det var av vikt att här få klarlagt och fastställt att det inte fanns någon täckning bakom de mycket märkliga uttalanden som generalkonsul Ros gjort i det här sammanhanget. Sedan vill jag också understryka att jag över huvud taget inte ifrågasatte att Niedre skulle ha fått en annorlunda behandling än andra därför att han har dubbelt medborgarskap. Tvärtom underströk jag vikten av att behandlingen är likvärdig, och jag anser att det är värdefullt att detta ytterligare har understrukits av utrikesministern här. Det finns ändå de som emellanåt talar om att en annorlunda behandling skulle förekomma, och jag tycker det är värdefullt att likvärdigheten understryks.
Herr talman! Herr Fridolfsson ifrågasatte huruvida UD hade något nytt grepp att koppla på Sovjet. Jag är ledsen att behöva säga att vi inte kopplar grepp på några andra stater, vare sig Sovjet eller någon annan, utan vi har att hålla oss till de mer blygsamma medel — samtal, begäran — som är tillåtliga enligt reglerna för det internationella umgänget. Jag medger att dessa metoder ofta är otillfredsställande och inte leder till de resultat vi skulle önska nå. Jag har räknat upp vad vi kommer att göra och vad vi inte kommer att förtröttas att göra för att skydda svenska medborgare. Olle Wästberg i Stockholm beklagade att det hade tagit lång tid innan den svenska reaktionen alls hade kommit. Jag är beredd att ge honom en lista på data som utrikesdepartementet gjort upp över hur olika meddelanden inlöpte och de reaktioner som kom från utrikesdepartementet. Jag tror att han kommer att finna att reaktionen var snabbare än vad han antog - antaganden som jag förmodar var grundade på massmedias uppgifter. Herr talman! Jag vill sluta med att säga att jag försäkrar att utrikesdepartementet inte kommer att förtröttas i att försöka bistå Niedre och att i sista hand försöka få denne svenske medborgare fri och återbördad till Sverige.

Herr talman! Jag efterlyste nya grepp. Skälet till detta var att de tidigare åtgärderna bevisligen inte har gett resultat. Jag vill också fråga: Är det vanligt inom UD, när ni handlägger sådana här frågor länder emellan, att en motpart uppträder på detta sätt? I det här huset aktualiseras ofta frågor om diktaturländernas människofientliga inställning. Många gånger när detta sker uttalar regeringsledamöter stark kritik mot ett visst lands sätt att uppträda. Men i det svar som utrikesministern har lämnat finns icke någon klart uttalad kritik mot de ryska myndigheternas handläggning av Niedreaffären.

Herr talman! Jag har tagit del av listan med olika data för UD:s åtgärder, och min kritik på de här två konkreta punkterna byggde just på den förteckningen. Vi har alltså ett grannland, styrt som en diktatur, som dömer en svensk medborgare till ett hårt straff, ett straff som har betecknats som liktydigt med en dödsdom, om det uppfylls. Det vi vet om domen tyder på att den inte har någon rimlighet. Dessutom får svenska myndigheter inte veta var denne svenske medborgare finns. Vi får inte ta del av domen, och svenska representanter får inte besöka honom. Eftersom utrikesministern inte har kommenterat min fråga om detta är ett tecken på ett gott grannskapsförhållande vill jag själv konstatera att det inte kan tyda på goda relationer mellan Sverige och Sovjetunionen att en svensk medborgare behandlas på detta sätt och att svenska framställningar icke får någon som helst reaktion.

Herr talman! Jag trodde att det framgick av vad jag sade i mitt svar att vi är kritiska till att vi inte har fått domen utlämnad och att det har visat sig vara så svårt att få besöka Laimons Niedre i fängelset. Samtidigt är det givet att vår främsta ledstjärna är att agera på ett sätt som bäst främjar våra strävanden att få Laimons Niedre frigiven och utlämnad, vare sig det sker genom ett överklagande eller genom ett nådeförfarande. Det är självfallet så att rättssystemen i olika länder fungerar på olika sätt. Det gäller inte bara Sovjetunionen. Vi har många fall där det gäller att bistå svenska medborgare utomlands. I Argentina gäller det Dagmar Hagelin, och det finns också exempel från Tjeckoslovakien och många andra håll. I alla dessa fall tycker jag att det är självklart att det vi på utrikesdepartementet främst skall ha för ögonen är att bistå de svenska medborgarna på bästa sätt. Självklart är också att det sätt på vilket den främmande makten hanterar ärendena i fråga kommer att påverka den svenska opinionen och den svenska regeringens syn på landet.
Herr talman! Det är självklart att vi är överens om att Sverige alltid skall agera på ett sådant sätt att man främst tar till vara de humanitära intressena för svenska medborgare som vi måste skydda. Det är som utrikesministern med ett fint understatement säger, att rättssystemen fungerar olika i olika länder. Det som utrikesministern uttryckt på ett diplomatiskt sätt under de här inläggen tolkar jag som en mycket hård kritik av den sovjetiska diktaturen — och det är mycket Nr 47

Herr talman! Britta Hammarbacken har frågat mig huruvida jag anser det vara i överensstämmelse med god etik att ett i Sverige förbjudet preparat används vid ett svenskt biståndsprojekt. Det växtbekämpningsmedel som avses i frågan är 2,4,5-T, även kallat hormoslyr. Användningen av detta preparat är förbjuden i Sverige sedan i juni förra året. Det är riktigt att hormoslyr har använts i begränsad omfattning inom biståndsverksamheten i Bai Bang — projektet i Vietnam. Bakgrunden är följande. I Bai Bang-projektet ingår bl.a. en plantskola med tillhörande försöksodling där man använder diverse kemiska preparat, bl.a. medel för lövslybekämpning. Försöksverksamheten äger rum inom ett mycket begränsat område. Det rör sig om en inhägnad yta på 3 gånger 50 kvadratmeter. Den första leveransen hormoslyr ägde rum i oktober 1976, dvs. innan preparatet hade förbjudits i Sverige. En mindre leverans har ägt rum i år. Det bör noteras att det förhållandet att hormoslyr är förbjudet att användas i Sverige inte innebär exportförbud. Beställningarna har gjorts i samråd med den vietnamesiska projektpersonalen. Vår projektpersonal bör givetvis informera om anledningen till att preparatet förbjudits i Sverige. Det bör sedan ankomma på de vietnamesiska myndigheterna att själva bestämma om de vill följa Sveriges exempel och förbjuda användningen av hormoslyr.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret på min fråga. Anledningen till att den ställdes är två tidningsartiklar. Den ena artikeln behandlar de medicinska följderna av den kemiska krigföring som användes i Vietnam mellan 1961 och 1971. Det preparat som då huvudsakligen användes kallas 2,4,5-T. Det innehåller bl.a. det starka miljögiftet dioxin. Artikeln i fråga är skriven av Lars Weinehall. Han är läkare och har tidigare varit medlem av denna kammare. Artikeln ger ett sammandrag av rapporter från olika forskarlag angående sambandet mellan miljögifter och ohälsa. Underlaget är dagens Vietnam. Enligt artikeln säger chefen för den botaniska institutionen vid Saigons 5s Tisdagen den procent av graviditeterna till missfall. Bland barn som föddes var missbild 5 december 1978 ningsfrekvensen högre än någonsin tidigare.” En forskargrupp vid Harvarduniversitetet konstaterade att dioxinhalten i fiskar och växter var anmärkningsvärt hög. Resultaten visade att dioxinet Om användningen Å 7 ansamlas i växtkedjan och sedan överförs till fiskar, djur och sedan till kämpningsmedel människan.

Den andra artikeln säger helt kortfattat att det svenska biståndsorganet SIDA har köpt ur ett svenskt förråd av 2,4,5-T att användas vid lövslybekämpning vid projektet Bai Bang. Mängden som förts ut från Sverige är än så länge mycket liten. Men kan man föra ut ett litet antal liter, så är det fritt fram att hundradubbla beställningen längre fram. Det är av den anledningen jag har ställt min fråga. Jag tycker det är bättre att i enlighet med ordspråket stämma i bäcken än i ån. Här har alltså ett preparat som vi själva inte vill använda sänts för användning i ett land som redan har en skrämmande hälsoutveckling att arbeta med, troligen beroende på just det aktuella preparatet — låt vara att detta skett i visst samråd med landets myndigheter. Jag skulle därför vilja fråga: Tycker statsrådet att den information som lämnats av projektpersonalen har varit tillräcklig eller allsidig? Kan man tänka sig att den kan förbättras och vidgas?
Herr talman! Bara tre kommentarer. Våra vietnamesiska partner är självfallet fullt medvetna om att det preparat som nu använts i mycket ringa skala och på ett mycket begränsat område till sin typ är detsamma som det växtbekämpningsmedel som USA använde under Vietnamkriget. Men det finns väsentliga skillnader. Proportionen dioxin i det medel som används i samband med Bai Bang-projektet är normalt mycket lägre än i det medel som användes under Vietnamkriget. Det är naturligtvis också så att vi på svensk sida inte kan agera förmyndare för länder som vi samarbetar med. Vi ger dem full information om det bistånd vi kan ge, och de får själva avgöra vad de skall välja. Men jag vill ändå ge Britta Hammarbacken rätt i att det är en aning tveksamt att aktivt bistå med ett medel som vi själva har förbjudit — inte så att jag tycker att vi skall vägra vietnameserna att använda detta medel om de insisterar på det, men så att vi 56 ganska kraftfullt bör framhålla att detta medel är förbjudet i Sverige. Jag skulle förmoda att vietnameserna å sin sida inför de upplysningarna avstår från att använda det. Det finns andra medel som är lika bra och som är mindre farliga.
Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att vi slår fast att solidariteten kräver att vi delar med oss av den kunskap som vi har och försöker göra en insats utan att exportera det som vi har insett vara felaktigt. Helt kort kan man alltså säga att vi skall dela med oss av vår miljösyn och låta denna även gå utanför vårt lands gränser. Jag tycker mig kunna spåra ett liknande synsätt här, vilket jag är tacksam för, och jag hoppas att detta synsätt skall vara det dominerande för framtiden. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig vilka ytterligare åtgärder som planeras från svensk sida för att medverka i den katastrofinsats som erfordras för de människor som drabbats av översvämningarna i Vietnam. Som jag anförde i riksdagen den 6 november, då frågan om katastrofbistånd med anledning av översvämningarna i Vietnam senast debatterades, har den svenska regeringen redan fattat beslut om en betydande insats. Den 5 oktober anslogs sålunda 15 milj.kr. från katastrofanslaget för fri upphandling av förnödenheter för att lindra katastrofsituationen. Under november månad har vi fått nya uppgifter om katastrofsituationen i Vietnam. Livsmedelsunderskottet väntas bli större än vad som befarades i början av månaden. Den siffra som nu nämns för importbehovet är minst 3 miljoner ton spannmål. Vietnamesiska regeringen räknar med att uppemot 5 miljoner människor berörs av katastrofsituationen. En ny framställning om katastrofbistånd har lämnats till Sverige. Mot denna bakgrund avser regeringen att denna vecka fatta beslut om ytterligare katastrofbistånd till Vietnam. Vietnam kommer på egen begäran att få utnyttja 4 milj.kr. inom innevarande års landram för upphandling av livsmedel. Till detta lägger regeringen samma belopp från katastrofanslaget. Därigenom står sammanlagt 8 milj.kr. till Vietnams förfogande för fri upphandling av livsmedel.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Viäralla väl medvetna om att Vietnam är mycket hårt drabbat av historien. Nr 47 F. n. pågår ett mycket ambitiöst återuppbyggnadsarbete i landet efter krigets skador. Förutom att man står inför kravet att rekonstruera nationen efter terrorbombningar och annat, står man också inför det oerhört krävande arbetet med att sammansmälta två så skilda delar som Nordvietnam och Sydvietnam. Det är klart att översvämningskatastrofen blev ett mycket stort bakslag för det utvecklingsarbete som bedrivs i landet. Dessutom innebär detta, som också påminns om i svaret, att många miljoner människor fått sin försörjningssituation allvarligt hotad. Jag är medveten om att regeringen tidigare fattat beslut om katastrofanslag till Vietnam. Därför formulerade jag min fråga som jag gjorde och efterlyste ytterligare insatser just med hänsyn till att det visat sig att katastrofen hade en större omfattning än vad man från början hade trott. Det är glädjande att kunna konstatera att regeringen avser att fatta beslut om ytterligare katastrofinsatser, vilket naturligtvis inte är oväntat med hänsyn till den tradition som vi har när det gäller samarbetet med Vietnam. Det kan naturligtvis vara svårt att bedöma om ytterligare 4 miljoner är en insats av den omfattning som situationen kräver. Insatsens betydelse beror ju på hur mycket pengar andra parter är beredda att gå in med när det gäller att hjälpa upp den mycket kritiska situation som nu gäller för Vietnam. Jag noterar alltså med tillfredsställelse det beslut som regeringen avser att fatta i denna fråga. Men jag vill samtidigt också fråga utrikesministern om regeringen är beredd att därutöver göra ytterligare insatser om sådana skulle visa sig vara nödvändiga, t.ex. om Vietnam inte kan få tillräcklig hjälp från annat håll.

Herr talman! Vietnam är ett land med vilket vi samarbetar intensivt för att bistå det i dess återuppbyggnadsarbete efter ett krig som drabbade landet ohyggligt svårt. Det är det största biståndsmottagarland som Sverige har. Landet har nu drabbats av stora översvämningar, och det har då också tett sig naturligt för oss att lindra den nöd som därigenom uppstått. Jag tror att vi lugnt kan säga att vi är den alldeles överväldigande största hjälpgivaren till Vietnam i detta läge. Vi har tidigare under hösten gett 15 milj.kr., och nu ger vi ytterligare 4 milj.kr. Därutöver gör vi också tillgängliga 4 milj.kr. inom landramen för Vietnam. Således blir nu 8 milj.kr. tillgängliga för livsmedelsstöd.

Man måste också räkna med det som utgår via skilda FN-organ. 58 Jag tror det är rimligt att från vår sida kräva och förvänta oss att andra länder skall göra betydligt större insatser. Kanske skulle då också flykting = Nr 47 strömmen från de drabbade områdena till grannländerna minska. Det är förvisso i den riktningen som vi arbetar på det internationella planet — att övertyga andra länder om att göra insatser som åtminstone kommer någonstans i närheten av våra insatser, som vi gärna gör.
Herr talman! Jag håller med utrikesministern om att vi bör arbeta för — och gärna också förvänta oss — att andra länder skall gå in här. Och låt oss hoppas att så också blir fallet. Men nu vet vi att många av de länder som normalt är stora biståndsgivare i sådana här situationer av politiska skäl har en något avvisande hållning till Vietnam. Därför finns det risk för att biståndet från andra länder inte får den omfattning som vi skulle önska oss. Jag menar att vi då inte får låta vietnameserna, de drabbade, sitta emellan för principen att även andra länder skall bidra. Därför är det viktigt — och jag utgår ifrån att det också är utrikesdepartementets uppfattning — att följa utvecklingen mycket noga och se vilket stöd Vietnam kan få från andra håll samt att vi är beredda, om det visar sig nödvändigt för att inte katastrofen skall få alltför stora konsekvenser, att gå in med ytterligare stödåtgärder också i en framtid.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig om jag är beredd att medverka till att föräldrar med barn på fritidshem får ersättning från föräldraförsäkringen för besök vid fritidshemmet. Föräldraförsäkringen infördes den 1 januari 1974 och har sedan dess byggts ut i flera avseenden. Den 1 januari 1977 infördes bl.a. rätt till ersättning för inkomstbortfall när förälder besöker förskoleverksamheten. Ersättning utgår för en dag eller två halva dagar för varje förälder inom ramen för antalet ersättningsberättigade dagar för tillfällig vård av barn. Vidare infördes den 1 januari 1978 en särskild föräldrapenning som kan disponeras under tiden fram till dess barnet har avslutat första skolåret. Den särskilda föräldrapenningen, som utgår med hel, halv eller fjärdedels dagersättning, kan bl.a. utnyttjas för besök vid fritidshem under barnets första skolår. Familjestödsutredningen, som har haft i uppdrag att följa erfarenheterna av reglerna inom föräldraförsäkringen, har tidigare i år lagt fram förslag till ytterligare utbyggnad av försäkringen. Det ändamål som Inga Lantz tar upp i sin fråga ingår dock inte i utredningens utbyggnadsförslag. 59 Tisdagen den ärendet övervägs f. n. inom socialdepartementet. Jag kan inte nu uttala mig 5 december 1978 OM vad den fortsatta behandlingen av frågan om föräldraförsäkringens utbyggnad kan leda till.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Några riktiga svar får man alltmer sällan nu för tiden. Det som står i det här svaret är bara kända fakta, och Gabriel Romanus hade egentligen inte behövt besvära sig med att skriva det. Om man har barn på daghem har man som förälder enligt lagen om allmän försäkring rätt till föräldrapenning för besök på daghemmet. Visserligen utgår ersättning bara för en dag per år, men denna enda dag är mycket värdefull — för föräldrarna, för barnen och för personalen, kort sagt för hela verksamheten på daghemmet, och det borde socialministern känna till. Det framhålls allt oftare i diskussionen om barnomsorgens kvalitet hur viktig den här föräldrakontakten är. Försöksverksamhet med föräldrar som arbetar vissa dagar på daghem har också slagit väl ut. Det är bevisligen mycket värdefullt att kontakten mellan hem och förskola fungerar. Men det är inte bara kontakten mellan daghem och hem som är viktig utan också kontakten mellan fritidshemmen och hemmen. Men om man har barn på fritidshem, så får man ingen ersättning för att besöka fritidshemmet såsom fallet är om man har barn på daghem. Fritidsbarnen, dvs. de yngre skolbarnen, är mitt emellan en kravlös barndom och en kravfull skoltid. Därför är stödet från omgivningen, inte minst från föräldrarna, viktig. Ofta kommer barnen till en ny miljö på fritidshemmet med nya kamratkontakter och ny personal samtidigt som de börjar skolan med allt vad det innebär. Det är därför lika viktigt att föräldrar till skolbarn kan få ersättning för att kunna vistas på barnets fritidshem. Det finns vissa självklara krav som borde uppfyllas när det gäller föräldrakontakten. Det är för det första att föräldrarna skall ha möjlighet att ta del av sitt barns ”arbetsplats”, för det andra att föräldrarna får lära känna personalen på barnstugan och för det tredje att föräldrarna får ta del av fritidshemmets och daghemmets pedagogiska och sociala verksamhet. Det som står i svaret är det egentligen inte mycket att orda om. Det framgår av svaret att familjestödsutredningen inte har tagit upp den här frågan. Det är just därför jag har frågat, eftersom jag tycker att det är viktigt att få med även fritidshemsbarnens föräldrar i den här verksamheten. Jag efterlyser åtminstone en viljeinriktning från Gabriel Romanus sida, och jag undrar om Gabriel Romanus är medveten om betydelsen av föräldrakontakt med fritidshemmen. Tycker Gabriel Romanus att det är viktigt att stärka den här kontakten inom barnomsorgen? Och tycker Gabriel Romanus att det är ett riktigt krav att föräldrar till barn på fritidshem skall få ersättning för att kunna vistas på fritidshemmen? 60 Någon form av antydan till svar på den här frågan borde man åtminstone Nr 47 kunna kräva av regeringens representant. Tisdagen den
Herr talman! Jag delar Inga Lantz uppfattning att en god kontakt mellan föräldrarna å ena sidan och förskolan, fritidshemmet och även skolan å andra sidan är viktig, och det framgår också av det jag har sagt. Jag kan inte riktigt förstå frågeställarens rätt hårda ordval när hon säger att svaret bara innehåller kända fakta, att socialministern borde känna till att sådan här föräldrakontakt är värdefull, osv. När jag fick frågan kunde jag inte gärna tro att det som jag nu har meddelat i svaret var kända fakta. Av frågan att döma känner Inga Lantz inte till, att det finns en rätt för föräldrar att få ersättning från föräldraförsäkringen när de besöker sina barns fritidshem. Men som jag påpekar i svaret finns det faktiskt en sådan rätt under det första året som barnet går i skolan och då rimligtvis också första året på fritidshem. Jag hade inte tänkt säga någonting om att frågeställaren hade missat den saken, eftersom det inte är lätt att komma ihåg alla regler i föräldraförsäkringen. Men jag tycker att hon i så fall kanske inte skall använda så stora ord om att det bara är kända fakta i svaret. Jag vill understryka än en gång, att denna rätt finns, och att det här pågår ett omfattande arbete för att utveckla innehållet i kontakterna mellan barnomsorg och föräldrar. Det är alltså inte riktigt som det sades i motiveringen till frågan, att ingen ersättning finns i dag.

Herr talman! Det är ofta så att man inte får det svar man vill ha och att man får dåliga svar. Det är också ofta så — det händer åtminstone ofta mig — att jag efter det första inlägget får en replik från den jag har frågat, som i nästan samtliga fall delar min uppfattning. Om man delade min uppfattning borde man också vara beredd att ta itu med denna fråga och åtminstone ge uttryck för någon positiv viljeinriktning. Om man tycker att detta är viktigt borde det vara angeläget att säga det. Det är kända fakta som står på detta A 4-ark, det är inga nyheter för någon av oss. Rätten att ta ut ersättning under första skolåret gäller om man besöker skolan men inte om man besöker ett fritidshem. Personligen har jag haft anledning att undersöka detta förhållande på min egen barnstuga, där möjligheten inte finns att få ut ersättning genom föräldrapenningen. Eftersom det blir allt vanligare att man deltar i verksamheten på både daghem och fritidshem borde alltså lagen utvidgas till att omfatta även föräldrar med barn på fritidshem. När det gäller familjefritidshem finns denna rätt, och det kan vara där Gabriel Romanus gör sammanblandningen. Det är märkligt att det anses viktigare att man får ersättning om man i familjefritidshem har barn som är skolbarn. Då får man ersättning, men inte om man besöker en institution som är fritidshem. 61 Tisdagen den Herr talman! Jag är ledsen, men det framgår av denna diskussion att det 5 december 1978 Som står i mitt svar inte är kända fakta, i varje fall inte för frågeställaren. Därför kanske vi kan återuppta diskussionen när Inga Lantz har tagit del av reglerna för föräldraförsäkringen. Man har faktiskt rätt att ta ut särskild från föräldraför = FER 3 fö säkringen för besök första skolsret. Det kan man göra lika väl som man kan gå till skolan eller för på fritidshem den delen på cirkus eller vad man vill. Jag hoppas att det nu är kända fakta. Jag hoppas också att Inga Lantz kan acceptera, att när en fråga är under beredning i departementet — som jag har påpekat att denna fråga är — kan jag inte stå här och lova att man skall göra en utvidgning av nu gällande rättigheter. Men jag tror att det framgår av svaret, och jag vill gärna säga det en gång till, att jag är positiv till förbättrade kontakter mellan föräldrar och fritidshem lika väl som mellan föräldrar och skola och mellan föräldrar och barnomsorg.

Herr talman! Jag skall bara be att få citera från det material jag har fått från upplysningstjänsten: ”Enligt bestämmelserna i kapitel 4 Lagen om allmän försäkring har föräldrar rätt till föräldrapenning bl.a. i samband med besök i förskoleverksamhet inom samhällets barnomsorg i vilken deras barn deltar. Denna rätt inskränker sig dock till I dag per år för vardera föräldern. Motsvarande rätt till ersättning från föräldraförsäkringen för besök i fritidshem finns icke.” Jag skall förlåta socialministern att han har missuppfattat detta — han har ju inte varit socialminister så länge. Vi behöver inte strida om det; det viktiga är att man får en positiv lösning av denna fråga. Svaret andas en positiv inriktning eftersom socialministern åtminstone är positiv till verksamheten. Men följden borde då också vara att han ser till att lösa frågan för föräldrar som har barn på fritidshem.
Herr talman! Vi borde kanske inte ta upp kammarens tid med att reda uten ren sakfråga, men för att det inte skall kvarstå någon oklarhet i riksdagsprotokollet vill jag påminna om vad jag sade i mitt svar. Utöver den rätt som frågeställaren tar upp och som gäller ledighet för tillfällig vård av barn finns någonting som heter särskild föräldrapenning.
Herr talman! Men man vill ju få en kontinuitet i verksamheten att besöka fritidshem. Den här enda dagen skall också gälla för besök i skolan.
Denna särskilda föräldrapenning kan utnyttjas av den förälder som vill besöka det fritidshem där man har sitt barn under det första skolåret. Det räcker alltså inte med att bara se på en del av lagen om allmän försäkring, utan man får som framgår av svaret se på också en annan del av den, om den här frågan skall bli fullständigt belyst.

Herr talman! Jag ber om ursäkt att jag yttrar mig igen, men jag vill säga att den begränsning som finns i den rättighet som jag har talat om här, är att den bara gäller under barnets första skolår, inte därefter. Under detta första skolår finns emellertid inte någon begränsning till en dag. Om man utnyttjar den särskilda föräldrapenningen för att besöka fritidshem, kan man göra det varje dag under t.ex. en hel månad, om man har så många dagar kvar. Man kan naturligtvis också besöka skolan. Jag ser att frågeställaren skakar på huvudet. Jag kan inte göra annat än att råda henne att läsa lagen om allmän försäkring.

Herr talman! Tore Nilsson har frågat mig vilken principiell uppfattning jag har om en av SJ beslutad minskning av SJ-personalen i Vännäs mot bakgrund av sysselsättningssituationen i regionen. Enligt min mening är det angeläget att SJ söker förbättra och rationalisera sin administration. Enligt uppgifter från SJ utgör förflyttningen av fem tjänster inom personaladministrationen från Vännäs till Umeå ett led i en sådan rationalisering. Eftersom avståndet mellan Umeå och Vännäs är kort, finns det möjligheter för personalen att bo i Vännäs och arbeta i Umeå. Genom förflyttningen kan de positiva effekterna av SJ:s personaladministrativa datasystem bättre tas till vara. Trafikservicen i Vännäs kommer inte att påverkas.
Herr talman! Det var det mest chockerande svar jag någonsin mottagit här i riksdagen! Jag tackar för att fru Bondestam har svarat på min fråga, men jag tackar inte för innehållet i svaret.

Och vansinne är precis motsatsen till förstånd eller rationalisering. Vid ett möte med Statsanställdas medlemmar uttalades enhälligt att SJ har fattat ett horribelt och vettlöst beslut. Mötet ansåg icke att det fanns några hållbara argument för en förflyttning av personalledningen till Umeå. De tjänster som lokpersonalledningen bl.a. svarar för rör 160 man i Vännäs och 2 i Umeå. Till detta kan sägas att Vännäs kommun tydligt har uttalat att den störste arbetsgivaren i kommunen är SJ. Under några år har man nu förlorat 150 tjänster och det minskar undan för undan. De inom SJ som känner till förhållandena säger dessutom att det finns lokaler i Vännäs men inte i Umeå, så det blir också fråga om ökade lokalkostnader i det här fallet. Man kan genom det här beslutet göra en kortsiktig vinst, men på lång sikt är det inte fråga om någon vinst. Jag vill inlägga en protest mot fru Bondestams principiella uppfattning i den här frågan. Hon har visserligen rätt att ha den uppfattning hon har redovisat, men här borde hon tänka om. I annat fall måste jag beklaga att det blev regeringsskifte. Jag har inte mött sådana här tongångar under de senaste åren, och jag vill därför fråga om detta verkligen är regeringens uppfattning. I så fall måste jag beklaga det. På det här sättet har det gått till när vi exempelvis i våra nordligaste län har upplevt att de statliga verksamheterna har svikit. Om man i svaret talar om att det bara är en kort sträcka mellan Vännäs och Umeå och om man vill skicka ut ytterligare fem å tio man att köra 60-70 kilometer om dagen på vägarna, då tycker jag att man tänker oerhört kortsiktigt och oerhört ocekonomiskt. Jag skulle vilja be fru Bondestam att överväga det här svaret ytterligare en gång. Vi skall återkomma i den här frågan — det är helt klart.
Herr talman! Jag tycker det är en viktig och riktig princip att affärsverken får agera självständigt inom av staten angivna generella ramar och direktiv. Någon detaljstyrning av verken bör inte förekomma. SJ bör självt få bedöma och besluta om rationaliseringar av den typ vi nu diskuterar. De regionalpolitiska målen bör man försöka uppnå med mer generella medel.
Herr talman! Det går givetvis att uttala sig på det där sättet, men det är just sådana tankegångar som har medfört de många negativa resultaten ute i bygderna. Dessutom är att märka att de personer som bor och arbetar vid SJ och som verkligen kan saken inte anser att det är någon vinst. Även om det är riktigt att verken själva bör besluta om detaljer, är det väl statsmakternas och fru Bondestams uppgift att se till att vad som sker inte går stick i stäv mot 64 statens och även SJ:s politik. Det sägs i svaret att det inte skall bli någon försämring av trafiken, och det Nr 47 får man ju hoppas. Men fler kommer i alla fall ut på vägarna. SJ har inte heller sådana förbindelser att dess egen personal, med den tjänstgöring den har, alltid kan åka emellan dessa orter, som skulle önskas. Kommunen har gång på gång funnit att SJ:s åtgärder varit oerhört negativa.

Herr talman! Birger Nilsson har — med hänvisning till en intern utredning inom postverket med förslag att nattsorteringen av brev och andra försändelser på tåg successivt läggs ner under en femårsperiod — frågat vilka åtgärder jag avser att vidtaga för att förhindra den försämring av postverkets service som ett genomförande av nämnda förslag skulle innebära. Jag konstaterar att något förslag med den innebörden inte utarbetats inom postverket. Jag har efter kontakt med verket erfarit att Birger Nilssons fråga kan ha sitt ursprung i att ett underlag till förhandling om att tillsätta en utredning om postkupéernas framtida funktion enligt gällande lagstiftning har anmälts till de fackliga organisationerna. Jag har därför inte nu anledning att göra något uttalande i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Egentligen skulle jag vara mycket nöjd, om det är på det sättet, och det har jag ingen anledning att betvivla, att den här utredningen aldrig har lagts fram. Detta ger mig verkligen anledning att fråga hur man inom postverket sköter informationen dels till fackförbundet, dels till allmänheten och pressen. Detta har väckt stor uppmärksamhet. I tidningspressen har det sagts att det var fråga om en intern utredning inom postverket, vilken gått ut på att man skulle slopa nattsorteringen på tågen. Jag vill bara citera en liten bit av en tidningsartikel: ”Postverket överväger att lägga ned brevsorteringen på nattågen. I en intern utredning som lagts fram för de postanställda vid järnvägen föreslås att nattsorteringen läggs ned successivt på fem år.” Vidare framhålls att man genom denna åtgärd skulle spara ca 18 milj.kr., varvid samtidigt ungefär 200 anställda skulle rationaliseras bort. Postinspektören har uttalat sig med anledning av denna utredning och sagt, att ett genomförande av dess förslag skulle innebära att postsorteringen försenades så att breven omöjligen skulle kunna hinna fram till adressaten inom ett dygn. Jag vill också peka på att en ombudsman i Statsanställdas förbund som uttalat sig om utredningen har förkastat dess förslag. Det vore mycket märkligt om det skulle förhålla sig så att någon sådan 65 utredning inte har genomförts inom postverket, särskilt med tanke på att facket gjort sådana uttalanden att postinspektören vänder sig till pressen och där gör uttalanden mot bakgrund av denna påstådda interna utredning. Jag har ingen anledning att tvivla på de uppgifter som kommunikationsministern har lämnat, men jag måste säga att jag är mycket förvånad över hur postverket egentligen sköter sin information.
Herr talman! Jag kan inte kommentera det sista spörsmålet, men det torde vara en missuppfattning som ligger till grund för Birger Nilssons fråga. Jag tar för givet att postverket inte överväger förslag som innebär serviceförsämringar av sådan art att marknadsunderlaget skulle minska.

Herr talman! Jag har egentligen ingen ytterligare kommentar. Jag vill bara säga att jag givetvis ordentligt kommer att undersöka varför både facket och postinspektören har gjort dessa uttalanden, om det inte föreligger någon sådan utredning som det här gäller.

Herr talman! Elvy Nilsson säger i sin fråga att tidigare kommunikationsminister och regering uttalat att inga nedläggningar av järnvägstrafik inom SJ får göras i avvaktan på den nya trafikpolitiska propositionen. Elvy Nilsson har med denna utgångspunkt ställt följande frågor till mig: ”Delar statsrådet sin företrädares synpunkt i denna fråga? Om svaret är ja, kan samma sak gälla även enskilda järnvägar? Kan statsrådet tänka sig ett statligt övertagande av den enskilda järnvägen NKLJ i Värmland?” Jag har inte för avsikt att under tiden fram till våren 1979, alltså före den trafikpolitiska propositionen, föreslå regeringen några beslut som innebär nedläggning helt eller delvis av järnvägslinjer vid SJ. Vad gäller enskilda järnvägar är f. n. inga framställningar om nedläggning aktuella på departementet. Som jag sade i mitt svar på en liknande fråga från Elvy Nilsson för två veckor sedan får nedläggning av järnvägstrafik inte göras utan regeringens tillstånd. Någon framställning om statligt övertagande av Nordmark-Klarälvens Järnvägar föreligger inte. Skulle en sådan framställning komma in, kommer regeringen att behandla den i sedvanlig ordning.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag har sett mig nödsakad att återkomma till denna frågeställning, eftersom vi av olika anledningar inte helt kom till klarhet i denna vid det föregående tillfälle då den togs upp. Den konkreta anledningen till mina frågor är som bekant Billerud Uddeholms beslut att föra över gods från NKLJ-banan till landsväg. Detta beslut får två allvarliga följdverkningar. För det första blir 40 man utan arbete. För det andra förs en godsmängd i storleksordningen 40 lastbilar per dygn ut på de förut hårt belastade och dåliga vägarna i den aktuella delen av Värmland. Jag begär inte att statsrådet i och för sig skall engagera sig i sysselsättningsdelen av denna frågeställning. De 40 arbetslösa är ett problem som berör ett annat departement. Men när det gäller överföringen av godstransporter till landsväg är det ju statsrådet som är den högste ansvarige i landet, och när ett sådant förfarande dessutom går stick i stäv med vad riksdagen många gånger har uttalat sig för, hade jag hoppats att statsrådet skulle ha några möjligheter att ingripa. I ocl. för sig är det positivt att statsrådet anser att inga järnvägar skall få läggas ned i avvaktan på den nya trafikpolitiska propositionen. Det är dock beklagligt att detta synsätt tydligen bara gäller det statliga bannätet. Sakförhållandena är ju desamma oavsett om godset förs över till landsväg från en statlig eller en privat järnväg. Det är dubbelt tragiskt eftersom den nya propositionen är så långt på väg — enligt förra svaret — och dessutom tydligen också kommer att innehålla förslag som innebär ett stärkande av järnvägarnas konkurrensförmåga gentemot frakter på landsväg. Ett uppskov med Billerud-Uddeholms planer på exempelvis ett år skulle kanske mot den här bakgrunden kunna innebära att järnvägen kom i ett bättre konkurrensläge och att den nu planerade överföringen inte behövde komma till stånd. Jag skulle mot denna bakgrund vilja fråga statsrådet om någon kontakt har tagits med Billerud-Uddeholm i frågan och om i så fall någon information har lämnats om den nya trafikpolitiska propositionen och vad den kan tänkas innehålla då det gäller konkurrensförhållandena landsväg-järnväg. Jag noterar också att statsrådet inte direkt ställer sig avvisande till ett statligt övertagande av den aktuella bandelen. Kanske jagt.o.m. kan tolka in en välvillig behandling om och när en framställning om förstatligande skulle komma.
Herr talman! Statligt övertagande av en enskild järnväg har under senare år aktualiserats i bara ett fall, Nora Bergslags järnväg. Där var järnvägsföretaget inte längre berett att fortsätta driften men ansåg att en del av banan av samhällsskäl inte borde läggas ned. Vid den utredning som gjordes konstaterades att järnvägen har en viktig funktion för den allmänna transportför Nordmark-Klarälvens järnvägar, som ägs av Uddeholm, har däremot en begränsad betydelse för den allmänna transportförsörjningen. Järnvägen används till 99 96 för transporter för Uddeholm och Billerud-Uddeholm. Den allmänna transportförsörjningen i området torde därför inte påverkas om Billerud-Uddeholmskoncernen slutar med att forsla sitt gods på järnvägen. Men som jag sade i mitt svar har någon framställning om nedläggning av Nordmark-Klarälvens järnvägar inte kommit in till regeringen. Frågan i det här läget gäller, som jag tidigare sagt, ett transportuppdrag där ett företag har att välja mellan två transportmedel. Regeringen kan omöjligen ingripa i avtalsdiskussioner mellan ett transportföretag och en kund. Detsamma gäller i de fall då SJ är en av parterna. Är det dessutom så, som i Nordmark-Klarälven-fallet, att järnvägsbolaget och kunderna är nära knutna till varandra, är det ännu orimligare med ett regeringsingripande.
Herr talman! Jag är ledsen att jag besvärar kommunikationsministern ytterligare en gång med denna fråga. Anledningen är den att vi i Värmland anser att denna fråga är viktig från såväl sysselsättningssynpunkt som trafikpolitiska synpunkter. Det kan tyckas att 40 arbetstillfällen inte är så mycket, mot bakgrund av de tresiffriga tal som i dagarna nämns i samband med olika former av sysselsättningsrationaliseringar i Värmland. Men vi anser att vi på alla tänkbara sätt måste slå vakt om de sysselsättningstillfällen som vi har, och vi blir faktiskt upprörda när sådana här enligt vår uppfattning helt onödiga omorganisationer görs, som endast har kortsiktigt ekonomiska motiv och där företaget i fråga totalt struntar i det sociala ansvar som det har gentemot sina anställda. Jag beklagar att vi tydligen inte har någon hjälp att vänta från kommunikationsministern eller från regeringshåll över huvud taget. Vad jag tycker är kanske mest beklämmande är att inte ens viljan tycks finnas. Jag tänker närmast på information till bolaget om de eventuella förslagen i den nya trafikpolitiska propositionen som kan tänkas stärka järnvägens konkurrensförmåga.
Herr talman! Någon ytterligare information till enskild part än den som jag har givit här i riksdagen om innehållet i en trafikpolitisk proposition är inte möjlig att lämna. Som jag tidigare har sagt här i kammaren skall regeringen styra och påverka utvecklingen genom sin övergripande trafikpolitik. Hit hör frågan om järnvägsoch landsvägstrafikens kostnadsansvar. Den frågan kommer att behandlas i den trafikpolitiska propositionen till våren.